Fru talman! Utgiftsområde 1, som konstitutionsutskottet har att ta ställning till, är icke speciellt stort när det gäller pengar, i varje fall inte jämfört med vad vissa andra utskott har att ta ställning till. Dessutom har riksdagens majoritet, på grund av ett olycksaligt beslut den 22 november i år, beslutat att fastställa ekonomiska ramar på ett sätt som gör att andra förslag, t.ex. från Moderata samlingspartiet, är något överspelade. Våra synpunkter på hur ramarna borde ha varit och hur det då skulle ha yttrat sig inom detta utgiftsområde finns därför i ett särskilt yttrande, nr 1. Att det också finns med en reservation från vår sida beror på att det rör utgifter för år 2002. Det är egentligen två saker som är lite principiellt intressanta i det här betänkandet, som vi ser det, och det är presstödet i första hand och i någon mån också partistödet. Det är inga helt nya synpunkter, men jag ska ändå kort redogöra för en principiell inställning. Fru talman! Presstödet infördes en gång i förhoppningen att det skulle bidra till att värna mångfalden på dagstidningsmarknaden och därmed främja en allsidig nyhetsförmedling och opinionsbildning. De positiva effekter som man hoppades på vägde då tyngre än de invändningar som fanns redan då, nämligen att delar av pressen skulle bli beroende av statligt stöd. Nu är det ganska tydligt att tilltron till stödets positiva effekter för mångfalden, det fria ordet och den fria opinionsbildningen har fått sig en törn. Det stora antalet tidningsnedläggningar - nu senast av Arbetet - visar att medlet inte har varit uthålligt effektivt. Tanken var ju att presstödet skulle vara en tidsbegränsad kapitalinjektion och leda till modernisering och bättre konkurrenskraft för andratidningarna. Men i verkligheten har stödet till stor del använts för att täcka tidningarnas löpande utgifter. Därmed, menar åtskilliga, har det snarast motverkat nödvändiga rationaliseringsåtgärder. Tidningarna har helt enkelt anpassat sig till systemet och i vissa fall blivit permanent stödberoende. Dessutom har naturligtvis konkurrensen snedvridits som en följd av att vissa tidningar fått stöd och andra inte. Man kan vidare hävda att diskussionen om mångfalden i fråga om nyhetsförmedling och opinionsbildning kommit i ett något annat läge genom utvecklingen av nya medier - alltså i ett något annat läge än på 70-talet. Massmedielandskapet har onekligen förändrats. Också för de traditionella papperstidningarna sker nu snabba förändringar av konkurrenssituationen, inte minst genom nya distributionssätt. Vi lever alltså i en tid som har förändrats mycket sedan presstödet infördes på 70-talet. Men presstödet finns kvar och har vuxit och uppgår nu till 539 miljoner om året, vartill kommer kostnader för Presstödsnämnden. Då kan man kanske tycka att 539 miljoner inte är så lite pengar, så att nu om inte förr tycker jag att det finns anledning att fråga sig om inte dessa pengar kan användas på ett bättre sätt. Sammantaget talar alltså mycket för att presstödet bör utmönstras. När presstödet försvunnit behövs inte längre Presstödsnämnden rimligt nog, utan de uppgifter som återstår kan skötas av Kammarkollegiet. Några ord om partistödet också: De politiska partierna bör förstås ha sin lojalitet hos väljarkåren. Att många sympatisörer regelbundet betalar in små bidrag är ett bättre och sundare system än att partierna är beroende av statligt och kommunalt stöd. Demokratiutredningen och Demokratirådets årsrapport nu senast visar att partierna i dag befinner sig i svårigheter med bl.a. starkt vikande medlemsutveckling. Den förtroendekrisen kan inte avhjälpas med partistöd. Vore partistödet en förutsättning för högt medlemstal, skulle ju icke den nuvarande krisen ha uppkommit. Vi menar i stället att det är rimligt att det statliga partistödet, som ju är den del av partistödet som vi har att ta ställning till här, minskar. Fru talman! Låt mig till protokollet meddela att det har blivit ett litet fel i sista meningen i det moderata särskilda yttrandet på s. 40. Där ska siffran vara 25 % och inte, som det står, 21 %. Jag yrkar bifall till reservation 2.

Fru talman! Vi befinner oss nu i budgetprocessens andra steg. När vi i Riksdagsutredningen för ett antal år sedan fastnade för rambudgetmodellen tänkte vi oss att det andra steget i budgetprocessen skulle vara fyllt av flexibilitet och vitalitet. I stället har vi fått ett system som innebär låsning och rigiditet. Där ser man hur lätt det är att misslyckas i politiken. Vägen till ett visst ställe är helt uppenbart stensatt med goda föresatser. Det påstås visst också att en viss potentat finns i detaljerna. Och så är det verkligen i det här fallet. Detta med att både anslag och anslagsvillkor för ett helt utgiftsområde ska tas i ett enda klubbslag är förstås gefundenes fressen för en regering, och speciellt för en minoritetsregering. Nu har vi förstås en situation för närvarande där minoritetsregeringen har två bakbundna stödpartier till sitt förfogande. Men faktum är att en minoritetsregering har betydande svängrum även utan stödpartier genom det system som finns. Fru talman! Det här rigida systemet minskar riksdagens makt och innebär en nedgradering av det andra steget i budgetprocessen. Varje parti - varje oppositionsparti - vill ju i budgetbesluten visa upp sina helhetsbilder. Det borde ju varje politisk bedömare förstå. Men för att i någon liten fråga faktiskt kunna hitta en majoritet för en viss justering är den enda möjligheten att i alla andra frågor ställa upp bakom regeringsförslaget. I praktiken är därmed majoritetsbesluten i sådana frågor borta ur bilden. Fru talman! Nu hade visserligen Riksdagskommitténs referensgrupp för utvärdering av budgetprocessen att ta upp denna frågeställning, men se av detta bidde inte ens en tumme. Gruppen som först visade betydlig handlingskraft fastnade så småningom i ett harvande kring frågorna om att komma ifrån dubbelbehandlingen av budgetfrågorna på vår och höst. Den första enigheten slutade i att gruppen lämnar två förslag till Riksdagskommittén. Så vi får tills vidare fortsätta med denna bisarra beslutsordning i det andra steget. Fru talman! Vi kristdemokrater har en reservation till betänkandet. Den ligger utanför utgiftsområdesbeslutet. För att underlätta kammarens arbete kommer jag inte att yrka bifall till den. Men kravet i den är högst motiverat. I fjol införde vi en regel som gäller fr.o.m. år exemplar i upplaga. Det är en sviktbräda som medger att man under ett par års tid kan doppa under 2000 nivån men över 1500-nivån och ändå få behålla fullt presstöd. Motionskravet från oss gäller endags rikstidningar som ju har en motsvarande gräns vid en upplaga på 7 000 exemplar. Vi menar att det är rimligt att det finns kongruens i systemen och att motsvarande sviktbräda införs på den nivån. Men logik och sammanhang är inget som regeringssidan känner något särskilt varmt för i det här sammanhanget. Fru talman! På tal om presstödet vill jag också notera att Moderaterna har en principreservation om detta. Där vill man avveckla presstödet som helhet. Vår syn är följande och avviker från reservationens linje. Dagstidningarna har länge haft en stark och särskild ställning när det gäller förutsättningarna för demokratin i Sverige. Det behövs medier som på ett heltäckande sätt kan fylla uppgiften att främja demokratin genom den fria åsiktsbildningen. Inget annat medium har på samma fullständiga sätt som dagspressen fyllt en sådan uppgift. I det nya mediesamhället får dock pressen och speciellt dagspressen finna sig i att dess starka ställning hotas. Men det får fortfarande ses som en politisk uppgift att dagspressen ges bästa möjliga förutsättningar att upprätthålla och fördjupa sin roll i det demokratiska systemet. Målet med presspolitiken är därvid att dagstidningarna ska medverka till att främja demokratin genom en allsidig, vital och fri åsikts och opinionsbildning. Utan en stark, mångsidig och differentierad dagspress går mycket av den totala mångfalden förlorad och det kan inte utan vidare kompenseras av utvecklingen inom andra medier. Presstödet har betytt mycket både för mångfald i opinionsbildning och för övrig publicistisk mångfald. Genom strukturförändringar, dels på annonssidan, dels vad gäller förändrade krav hos läsarna, tror vi dock att presstödet så småningom av sig självt kommer att fasas ut genom t.ex. samverkan och fusioner av olika slag. Vår åsikt är att statsmakterna bör stödja sådana strukturförändringar i syfte att få en livskraftig dagspress. På den punkten vill vi alltså ge regeringen råg i ryggen. Fru talman! I våra budgetkrav har vi dock motsatt oss en uppräkning av driftstödet, både för i år och för nästa år. Samtidigt har vi pekat på att det är onödigt att bevilja anslag på 90 miljoner kronor som skulle ha gått till en tidning som nu är nedlagd. Det får vara någon måtta på den typen av planerat anslagssparande. Fru talman! Sedan kan jag notera att vi även hade velat ha en mindre neddragning av resurserna till Över Regeringskansliet har det nu under ett antal år regnat manna, eller ska man säga att man har gödslat med medel? I alla fall gäller det att inte gödsla för mycket. Den spröda plantan kan ju ha problem att ta sig genom massan. Vi tycker nog att det är rimligt att man vet vad man satsar resurserna på. Vi är väl inte helt entusiastiska inför redovisningen av effektiviteten inom Regeringskansliet. Och nu efter alla gödsling ska man försöka sig på att undersöka behovet av dimensionering för myndigheten. Det är väl lite som att kasta in jästen efter degen. Den här enorma satsningen kanske också kan betecknas som ett skott i natten, kanske t.o.m. ett kanonskott i natten. Vi vill alltså spara några hundra miljoner på den andra sidan Strömmen. Fru talman! Vi kristdemokrater har redovisat vår alternativa budget i ett särskilt yttrande och kommer därför att avstå vid en eventuell omröstning om innehållet i utgiftsområde 1. Men avstående baseras på att vi vill visa upp en helhetsbild av partiets politik. Vi står alltså bakom utskottets budgetförslag i de delar som inte berörs av punkterna i vårt särskilda yttrande.

Fru talman! Dagens debatt berör konstitutionsutskottets ansvar för budgetens utgiftsområden. Det är kanske inte den mest dominerande debatten bland alla budgetdebatter, och kanske inte heller den mest åsiktsskiljande om man som hastigast studerar underlaget. Men, fru talman, inom utgiftsområdet Rikets styrelse återfinns dock för Centerpartiet viktiga politiska ställningstaganden och också, som reservationerna visar, viktiga ideologiska skillnader. Fru talman! I dag tryggas mångfalden inom tidningsvärlden till stor del genom presstödet, som garanterar många tidningars existens. Det är inte aktuellt att avveckla eller minska presstödet. Snarare påbjuder situationen att det befintliga presstödet förenas med särskilda insatser för att underlätta för alla tidningsföretag att utveckla teknik och arbetsformer för att vara med på den digitala mediemarknaden och möta framtidens krav i 2000-talets medievärld samt riktade åtgärder för att återfå 2000-talets nya tidningskund. Tidningarna, och en mångfald i fråga om det skrivna ordet, har en avgörande roll i en demokrati som värnar det fria ordet och debatten. Men alla människors mediekonsumtion förändras. Det märks tydligt genom dagstidningarnas utveckling. Sedan början av 1990-talet har dagspressens upplagor visat en vikande utveckling. Morgontidningarna har hållit sin position bättre än kvällstidningarna. Tidningsläsandet är fortfarande högt, men intresset är klart åldersberoende. Yngre läser tidningen i mindre utsträckning än äldre. Därför är det avgörande att tidningsbranschen skapar en ny press som möter 2000 talets nya och yngre kunder. Fru talman! Det är bra att regeringen har lyssnat på Centerpartiet och höjt tidningarnas driftstöd. Med den inriktningen stöder Centerpartiet förslaget. Men det är inte tillräckligt, och det är snarare inriktningen som borde ha förändrats. Presstödsnämnden visade i sin senaste årliga rapport från 1999 att dagspressen har sjunkande upplagor och en vikande annonsvolym trots konjunkturuppgång. Det är en rapport som ska tas emot med stor oro i ett samhälle som värnar det fria ordets mångfald. Regeringen föreslår vidare att endagstidningar ges rätt att ingå i samdistributionen till samma pris som flerdagarstidningar om de har minst 1 % hushållstäckning i den region där tidningen är belägen. Det är bra. Det är ett logiskt och efterlängtat förslag eftersom endagstidningarna har hamnat i ett sämre konkurrensläge än de samdistribuerade tidningarna. Skulle endagstidningarna slås ut, fru talman, skulle det starkt påverka hela mediebilden. Det skulle innebära ett allvarligt hot mot mångfalden inom dagstidningsmarknaden. Därför är förslaget att ge endagstidningar möjlighet att ingå i samdistribution till lika pris en vinst för abonnenterna, som därmed får förbättrad service, och också en vinst för endagstidningarna, som får höjd status. Men, fru talman, många av landets endagstidningar har det i dag mycket besvärligt. Det är de tidningarna som har det svårast att trots högkonjunkturen återfå den annonsmarknad som försvann i samband med konjunkturnedgången. För att underlätta för dessa tidningar samt för att motverka det ständiga existenshotet vore det rimligare om man följde den lösning som gällde i samband med det tillfälliga driftstödet under 1997 och 1998, då endagstidningar fick ett ökat basstöd. Ett ökat stöd skulle möjliggöra för endagstidningar att utvecklas. Då det under hösten har skett förändringar på tidningsmarknaden borde det också finnas möjlighet och utrymme att genomföra en förändring i riktning mot ökat basstöd. Det är därför beklagligt att socialdemokraterna inte anser att det finns skäl att förändra driftsödet i den riktning som Centerpartiet har föreslagit. Fru talman! Centerpartiet har konsekvent genomlyst de olika budgetförändringar som föreslagits. Inom området Rikets styrelse återfinns en del höjningar som vi känner igen sedan tidigare år, t.ex. höjningen av Regeringskansliets budget, där det återigen hänvisas till EU-ordförandeskapets halvår. Centerpartiet är mycket angeläget om att ordförandeskapet ska bli ett framgångsrikt halvår men anser att ytterligare 100 miljoner kronor inte är nödvändigt. Dessutom borde vi med tanke på tidigare omstruktureringar inom Regeringskansliet nu kunna kräva att få se en effektivisering av detsamma. Likaså anser Centerpartiet att regeringens utökade budgetanslag för Radio och TV-verket inte är nödvändigt. Därmed avslår vi detta, liksom ökningen till Fru talman! Jag yrkar härmed bifall till reservation 1.

Fru talman! Folkpartiet liberalerna har i en rad motioner föreslagit en alternativ budget för år 2001. Vårt budgetförslag innebär i sina huvuddrag sänkta skatter för ökat företagande, en långsiktig och uthållig tillväxt och en mer rättvis skattepolitik för bl.a. barnfamiljer. Det innebär också utgiftsökningar när det gäller vård och omsorg, utbildning, forskning, bistånd, miljö och rättssäkerhet. Fru talman! Riksdagens budgetprocess är, precis som Ingvar Svensson nyligen beskrivit, väldigt komplicerad. Jag måste medge att jag fortfarande har svårt att riktigt få grepp om den. Inte minst komplicerat blir det med tanke på att varje parti lägger fram sitt budgetförslag som en helhet. Redan förra året diskuterade vi här i kammaren vid den här tidpunkten om vi skulle presentera våra avvikande synpunkter i reservationer eller i särskilda yttranden. Jag väljer att redovisa Folkpartiets synpunkter i ett särskilt yttrande. Vårt förslag till utgiftsram för utgiftsområdet Rikets styrelse var 760 miljoner kronor mindre än regeringens förslag. Men det har ju avstyrkts i budgetprocessens första steg. Då Folkpartiets budgetförslag är en helhet är det inte meningsfullt att fullfölja våra anslagsyrkanden i detta andra steg. Jag vill särskilt markera att vi ställer oss bakom utskottets förslag när det gäller avskaffande av sjukvårdsförmåner och ersättning för läkemedelskostnader för riksdagsledamöterna. Folkpartiet har alltså i sin partimotion väckt förslag som innebär en sänkning av ramen med totalt 760 miljoner kronor. Det innebär att vi vill sänka anslaget till Regeringskansliet med 330 miljoner kronor i förhållande till regeringens förslag. Enligt vår mening har Regeringskansliet vuxit orimligt mycket under den socialdemokratiska regeringens tid. Självklart är det viktigt att standarden är hög och att Regeringskansliet kan erbjuda sina anställda konkurrenskraftiga löner och inte minst erbjuda bra löner till sina kvinnliga anställda. Det är litet si och så med den saken. Men den nuvarande regeringens politiska ambitioner har enligt vår mening blivit alltför stora. Och det är ju trots allt så att kvaliteten på arbetet i Regeringskansliet inte automatiskt är beroende av antalet anställda. Misstag kan förekomma, och vi har ju nyligen haft ett flagrant sådant. Men genom en mer begränsad utgiftsökning så kan ändå de krav som EU:s ordförandeskap kommer att ställa på Sverige under nästa halvår tillgodoses. Det är vår bedömning. I vår partimotion föreslår vi också i likhet med tidigare år att partistödet minskas med 30 miljoner kronor för år 2001. Partiernas beroende av offentliga medel måste begränsas. Därför är vår minskning av partistödet motiverad. Flera talare har här tidigare tagit upp presstödet. Och Folkpartiet föreslår en kraftig besparing på 400 miljoner kronor. Presstödet har under de senaste 30 åren haft i stort sett samma inriktning. Men det snedvrider enligt vår mening konkurrensen, inte minst med tanke på att medielandskapet nu förändras i en rasande takt. Det är väldigt spännande och positivt med dessa databastidningar. De ger oss politiker ännu fler arenor där vi kan föra fram våra åsikter, och det är ju mycket att vara tacksam för. Men vad som är så orättvist är att dessa nya tidningar inte har några möjligheter att söka presstöd. Presstöd får bara traditionellt tryckta papperstidningar. Om man kunde hitta en modell som skapade rättvisa mellan databastidningar och papperstidningar så vore det bra. Men jag betvivlar att detta är möjligt. Därför är en minskning av presstödet med 400 miljoner kronor mycket motiverad i dagsläget. Som det nu ser ut så måste pressen börja kunna fungera utan statligt stöd. Fru talman! Jag har naturligtvis också tittat på de andra partiernas budgetförslag, och jag kan se att vi i mycket är överens med de andra borgerliga partierna. Det gäller bl.a. neddragningen av anslaget till Regeringskansliet. Jag vill också säga något om Kungliga hov och slottsstaten. Det har föreslagits en höjning av detta anslag, och jag tycker faktiskt att den är väl motiverad. Det handlar bl.a. om driftstödet för de olika slotten. Vi vet ju att de är mycket omtyckta. Det är väldigt många turister som kommer för att titta på slotten. Inte minst det nya museet, Museum Tre Kronor, har väckt ett väldigt stort intresse. Men det handlar också om ett ökat anslag med anledning av att Kronprinsessan Victoria nu ska börja jobba. Och som ordförande för ett kvinnoförbund tycker jag att det är väldigt viktigt att duktiga kvinnor får bra ersättning. Det gäller också om man är kronprinsessa. Fru talman! Som jag inledningsvis sade har vårt besparingsförslag inte tillstyrkts i budgetprocessens första del. Därför deltar vi inte i beslutet om anslagsfördelningen inom utgiftsområde 1.

Fru talman! Jag yrkar till att börja med bifall till hemställan i betänkandet i dess helhet med undantag av mom. 6, där Miljöpartiet har fogat en reservation till betänkandet. Jag har också skrivit ett särskilt yttrande som jag återkommer till. Samernas kultur, i likhet med andra kulturer, kännetecknas av att det finns egna idéer, värden, normer och ett eget sätt att se på omgivningen, skapa sammanhang och uttrycka just dessa. Samerna var länge en bortglömd del av befolkningen i uppbyggnaden av det generella svenska välfärdssamhället. Samernas kulturella behov och önskningar negligerades samtidigt som en generellt ökad jämlikhet var ett av riksdagen uttalat mål. Miljöpartiet välkomnar därför att Sverige har anslutit sig till Europarådets konventioner om nationella minoriteter och minoritetsspråk. Det innebär att samiska erkänns som ett minoritetsspråk i Sverige. Samefolket i princip faller inom ramen för presstöd. Den har en upplaga på ca 2 000 exemplar och finansieras till 50 % av Sametingets kulturanslag. Miljöpartiet anser att det bör inrättas ett särskilt presstöd för tidningen Samefolket i enlighet med Minoritetsspråkskommitténs betänkande och att regeringen därför bör tillsätta en utredning med uppgift att klarlägga hur ett sådant presstöd ska utformas. Men eftersom det finns skäl att också se över frågan om särskilt presstöd till andra tidningar som helt eller delvis ges ut på invandrar och minoritetsspråk bör dessa också ingå i ett sådant utredningsuppdrag. Flera av dessa har för närvarande små möjligheter att klara presstödsförordningens krav. Icke desto mindre spelar de en stor roll i integrationshänseende samtidigt som de är viktiga för minoritetens möjlighet att kommunicera med sitt eget språk och sina egna traditioner. I den här frågan finns det motioner också från Socialdemokraterna, Vänsterpartiet och Kristdemokraterna med ungefär samma innehåll och yrkanden. Därför vill jag yrka bifall särskilt till reservation 4. Fru talman! Det finns också ljusa stunder i det här arbetet och undantag från i förväg förväntade avslag i utskottsbehandlingen av enskilda motioner. I det här betänkandet finns ett sådant där det plötsligt bildades en majoritet kring två motioner, en från Miljöpartiet och en från Vänsterpartiet, enligt vilka man vill avskaffa ersättningen för riksdagsledamöternas sjukvårds och läkemedelskostnader. Det är besvärande för oss som själva har fria läkemedel och subventionerad läkarvård att fatta beslut om kostnadsökningar för ekonomiskt svaga grupper. Av rättviseskäl och med tanke på de märkbara löneökningar som vi riksdagsledamöter har fått under senare år bör vi inte ha sådana förmåner. Nu beslutade utskottet att skriva ett tillkännagivande riktat till riksdagsstyrelsen om en snabb utredning om hur ändringar i ersättningssystemet ska göras. Det är utmärkt. Vi tackar för stödet i denna fråga. Fru talman! Till betänkandet har jag också fogat ett särskilt yttrande som handlar om riksdagsledamöternas arvoden. 1998 då riksdagen tog saken i egna händer och körde över den för ändamålet tillsatta Arvodesnämnden reserverade sig Miljöpartiet som enda parti mot beslutet. Det var då inte bara ett skifte mellan kostnadsersättning och arvode utan faktiskt en reell höjning, detta utan att det fanns pengar i budgeten. Man fick helt enkelt låna av kommande budget. Anledningen var att arvodena varit frusna under ett antal år och nu ansågs behöva komma i fas med löneutvecklingen för grupper som riksdagsledamöterna jämförs med, nämligen statsråd och vissa statstjänstemän, främst då domare i s.k. rådsklass. Vad vi i Miljöpartiet såg och fortfarande ser som ett problem är inte själva arvodet - det är mer än tillräckligt - utan behovet av mer stöd för ledamöterna. Särskilt för ledamöter i de mindre partierna är arbetssituationen i dag mycket tuff, och satsningen på mer politiska sekreterartider är därför den rätta vägen att göra riksdagsledamotens arbete mer attraktivt och mänskligt. Förra året höjdes arvodet igen - den här gången av Arvodesnämnden - till 38 000 kr i månaden. Det var enligt Miljöpartiet en onödig höjning men eftersom vi respekterar Arvodesnämndens beslut reserverade vi oss inte. Att vi i år, i oktober, åter fått en höjning, nu med 5 %, är enligt min mening olyckligt. Samtidigt, fru talman, har jag nu liksom då åsikten att det är en av riksdagen oberoende nämnd som ska avgöra våra arvoden. Nå, kan man säga, då är det väl inget att prata om. Nej, kanske inte. Men vi ska heller inte bara låtsas som att ingenting hänt. Det finns ju många och stora grupper i vårt samhälle som sliter oerhört hårt för inte ens halva summan. Det är inte min mening att försöka plocka billiga politiska poäng i frågan, att vara populist i negativ bemärkelse, utan det är helt enkelt fråga om en konsekvens av min och Miljöpartiets inställning och den vill vi markera. Vi anser nämligen att riksdagsledamöternas insatser är viktiga och värdefulla men vi är ju också folkets representanter. I den meningen är tanken populistisk - folklig, passande. Därför bör inte våra klyftor ökas. Vi ska väl heller inte lönemässigt fjärma oss ännu mer från merparten av dem som vi representerar. Det kan lätt bli en ny grogrund för det ofta orättvisa politikerförakt som de flesta av oss någon gång råkar ut för. Höjningen av arvodet för riksdagsledamöterna och de svenska EU-parlamentarikerna är drygt 3,6 miljoner kronor i år. Nästa år, år 2001, kostar höjningen drygt 14,5 miljoner kronor. För hela den här höjningen finns ingen beslutad finansiering i budgeten, där man räknat med bara 3 %. Detta ryms ändå enligt utskottet inom anslaget. Först till år 2002 räknar man med en riktig permanent finansiering. Vilka andra utgiftshöjningar och krav, fru talman, skulle vi kunna tillmötesgå med sådana finansieringsförutsättningar - jag bara undrar? Tack!
Fru talman! Per Lagers ambitioner när det gäller tidningen Samefolket och tidningar av den karaktären är kanske vällovliga. Problemet är närmast att Miljöpartiet väl har vänt sig till fel instans, för egentligen borde det inte handla om ett särskilt presstöd. Presstödsreglerna är väldigt speciella och bygger på vissa specifika kriterier, t.ex. på en upplagenivå om minst 2 000 eller utgivning minst en gång i veckan. Ska man gå in och ändra det här regelverket blir det väldigt omfattande, t.ex. med en lägre upplagenivå och en annan utgivningsfrekvens. Däremot pekar Minoritetsspråkskommittén - Per Lager var inne på detta - på att det bör finnas ett särskilt statligt stöd till kulturtidskrifter av den här typen. Men detta är egentligen inte en presstödsfråga, utan det är en fråga för kulturutskottet.
Fru talman! Nu ligger frågan i vårt utskott och hanteras i samband med presstödet. Vad vi pratar om här är att det behövs ett särskilt stöd för minoritetstidningarna, vilket jag antar att Ingvar Svensson och jag är överens om. Om vi sedan kallar det för särskilt presstöd eller om vi har ett annat uttryck för det är en annan sak. Det viktiga är att finna en möjlighet för dessa tidningar att överleva, med tanke på deras betydelse för just de minoriteter som läser dem.
Fru talman! Vad jag försöker säga till Per Lager är att om det här riktas på rätt sätt, nämligen så att det handlar om ett särskilt stöd för kulturtidskrifter, så hamnar det nästkommande år i rätt utskott och kan då kanske få bättre behandling.
Fru talman! Får vi inte igenom detta här får vi väl återkomma nästa år med en formulering som har större lycka. Men med tanke på att flera partier haft samma tankegångar hoppas jag trots allt på att det kan bli en majoritet här.

Fru talman! Vi behandlar just nu konstitutionsutskottets betänkande KU1 och 19 motioner från den allmänna motionstiden. Dessutom gäller det fyra reservationer till förmån för vissa av dessa motioner. Inledningsvis vill jag passa på att yrka avslag på reservationerna och bifall till utskottets hemställan. Moderaterna yrkar, som vanligt, på att presstödet helt ska upphöra och på att Presstödsnämnden därmed kan avvecklas. Moderaternas motiv är bl.a. att regeringen tycks ha en överdriven tilltro till presstödets positiva effekter på mångfalden, det fria ordet och opinionsbildningen. Men jag vill nog påstå att moderaterna har en överdriven tilltro till detta med att alla klarar sig bättre utan stöd. Denna överdrivna tilltro gäller inte bara presstöd och partistöd utan människor i allmänhet - det är bättre att marknaden styr så att vi kan sänka alla skatter. Folkpartiet vill också minska presstödet - med 75 %, alltså med 400 miljoner kronor - med motiveringen att det snedvrider konkurrensen och att pressen bör fungera utan statliga bidrag. Men att minska presstödet med 400 miljoner kronor är nästan detsamma som att helt ta bort det.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 Alla åsikter och debatter behöver dock inte skötas av de stora dagstidningarna i storstäderna. Åsiktsfriheten och demokratin ökar om fler röster hörs i pressen. Utskottet anser således - till skillnad från moderater och folkpartister - att det finns, och under överskådlig tid kommer att finnas, ett stort behov av statligt stöd till dagspressen för att värna mångfalden och främja en allsidig nyhetsförmedling och opinionsbildning. Vidare avstyrker Centerpartiet förslaget om en höjning av anslaget till Radio och TV-verket med hänsyn till att man gjort goda resultat när det gäller att främja möjligheterna till mångfald inom radio och Fru talman! Åsa Torstensson har rätt i att Radiooch TV-verket har gjort goda resultat under år 1999 men Radio och TV-verket har befunnit sig i ett uppbyggnadsskede och har inte fullt ut kunnat genomföra vissa av sina arbetsuppgifter. När det gäller anslagssparandet från år 1999 väntas de pengarna förbrukas under år 2000, bl.a. för personalkostnader i samband med nya arbetsuppgifter som ålagts verket och som man inte fått medelstillskott för. Låt oss därför avvakta och se! När det gäller utgiftsposten Regeringskansliet m.m. har Centerpartiet en reservation och Kristdemokraterna och Folkpartiet ett särskilt yttrande. En oberoende forskare har i en rapport till regeringen dragit slutsatsen att Regeringskansliet med nuvarande arbetsuppgifter är underfinansierat. Enligt utredarens grova beräkning är resursgapet ca 300-400 årsarbetskrafter. Regeringen avser att under hösten analysera rapporten och att i den ekonomiska vårpropositionen år 2001 återkomma med en samlad bedömning och ett preciserat förslag om Regeringskansliets dimensionering. Sverige står i hela Europas blickfång första halvåret 2001 då vi har ordförandeskapet i EU:s ministerråd. Vi är alla överens om att vi ska genomföra detta på ett bra sätt. Ändå tycker vissa partier att vi ska reducera anslaget till Regeringskansliet ganska kraftigt. Sedan vill jag ytterst kort kommentera det särskilda yttrandet vad gäller partistödet. Moderaterna vill i stort ta bort partistödet fram till år 2003. Folkparitet vill minska det med 30 miljoner.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 Det blev ett enigt utskott som föreslår ett tillkännagivande till riksdagsstyrelsen om att skyndsamt utreda hur förändringarna i ersättningssystemet bör utformas.

Fru talman! Britt-Marie Lindkvist gjorde inledningsvis en liten allmänideologisk jämförelse. Hon sade ungefär: Moderaterna menar att alla, såväl tidningar som enskilda, klarar sig bättre utan stöd. Den analogin är väl kanske något haltande. Det är åtskilliga skillnader exempelvis mellan tidningar och enskilda som jag här inte ska gå in på. Det är kanske också skillnad på stödbehov. Vår åsikt rent allmänt om stöd exempelvis till enskilda medborgare är att i ett bra samhälle ska så många som möjligt klara sig utan stöd. Felet i det nuvarande samhället är väl snarast att så många har blivit stödberoende. Men det är en annan fråga. När det gäller dagstidningar, Britt-Marie Lindkvist, är ju frågan i stället: Har presstödet varit uthålligt effektivt? Har det lett till att bra tidningar - Arbetet och vad de nu kan heta - på grund av pressstödet har kunnat överleva och utvecklas? Det är den frågan vi ställer. Vi är säkert alla överens om att det är trevligt med dagstidningar och att dagstidningarna i det nya medielandskapet fortsatt har en viktig roll att spela. Men frågan är: Har presstödet varit effektivt? Det är det vi ser att det inte har varit. Vore det inte anledning att fundera lite vidare kring den här frågan i stället för att hela tiden bara ösa på med samma bidrag, och t.o.m. något utökade sådana? Marie Lindkvist: Är det inte ett sundare system att medlemmarna genom sina avgifter i stor utsträckning bär upp partiernas verksamhet än att även partierna ska vara beroende av staten?
Fru talman! När det gäller presstödet tar Nils Fredrik Aurelius upp att det inte är uthålligt effektivt på lång sikt. Han tar tidningen Arbetet som ett exempel. Jag beklagar djupt att tidningen Arbetet behövde läggas ned. Vi förlorade en röst i hela Skåne. Debatten vi hade i tidningen Arbetet har dött ut. Men det bevisar ju tvärtom att presstödet behövs. Vi har många tidningar i dag som har minskat i upplaga. Det skulle vara förfärligt om de försvann. Därför anser vi att presstödet är väldigt viktigt. Nils Fredrik Aurelius säger att det inte har med människor att göra, osv. Men faktum är att i valrörelsen 1998 tog moderaterna upp vikten av att sänka alla skatter. Det kunde man göra bl.a. genom att presstöd och partistöd försvann. Det räcker ju inte lång väg. Det rör sig om 700 miljoner sammantaget. Sedan använder moderaterna argumentet att om partistödet försvann skulle partiernas lojalitet med väljarna öka. Jag tycker att det är en märklig motivering. Visserligen skulle effekten om era förslag genomfördes bli att partierna blev lojala med vissa utvalda genom sitt ekonomiska beroende av olika särintressen. Partierna skulle tvingas hålla sig mest väl med dem som betalar bäst. Den sortens lojalitet tycker jag inte ska styra våra politiska prioriteringar. Det vill inte utskottet heller.
Fru talman! När Britt-Marie Lindkvist här talar om särintressen som styr politiken tror jag att det är hämtat ur egen fatabur, från socialdemokratiska erfarenheter med starka särintressen som förmår påverka politiken. Det må vara LO eller någon annan grupp. Vad jag däremot sade var att det som är sunt i ett partisystem är att partierna är beroende av bidrag från många väljare genom insamlingar och på annat sätt, vilket också förekommer. Sedan tycker jag faktiskt inte att 700 miljoner årligen är en alldeles föraktlig summa. Det är naturligtvis inte så att den besparingen ensam räcker till de stora skattesänkningar som är nödvändiga, inte minst för mindre och medelstora inkomsttagare. Men många bäckar små, etc. När det gäller presstödet återstår för Britt-Marie Lindkvist ändå att svara på den avgörande frågan. Jag kan formulera den lite annorlunda den här gången: Tycker Britt-Marie Lindkvist att presstödet har räddat Arbetet? Det kanske förefaller vara en retorisk fråga. Men vad jag avser är kanske tydligt nog. Man måste ändå ställa sig frågan: Är presstödet ett effektivt och rimligt sätt att hålla liv i tidningar? Tanken från början var ju att de skulle kunna utvecklas, att de skulle få en kapitalinjektion för strukturrationalisering och på det sättet så småningom klara sig utan stöd. Nu visar i stället utvecklingen att stödet i många fall inte leder till att tidningarna klarar sig uthålligt, kanske delvis om än icke helt beroende på att man inte har vidtagit de strukturella förändringar som hade varit nödvändiga.
Fru talman! Nej, det hjälpte inte tidningen Arbetet, i alla fall inte nu, för då hade tidningen inte varit nedlagd. Så är det ju. Men stödet har hjälpt många andra. Vi ska värna det fria ordet och medierna även, som jag sade, ute i landsbygd och glesbygd. Det är målsättningen. Och det är även utskottets mening. Nils Fredrik tar också upp det här med särintressen. Det verkar som om moderaterna tycker att offentliga medel är särintressen. Det tycker inte vi. Det tycker inte utskottet heller.
Fru talman! Visst är det viktigt att värna det fria ordet och att ha en fri och stark press. Det tycker verkligen vi liberaler. Men, fru talman, jag vill ändå fråga Britt-Marie Lindkvist: Hur vill socialdemokraterna få fram ett rättvist system när det gäller finansieringen av databastidningarna och de traditionellt tryckta tidningarna? Ska också webbtidningarna kunna få presstöd i fortsättningen? Webbtidningarna har ju möjlighet att nå överallt i landet, också långt ut i de glesast befolkade delarna av vårt land. Finns det möjlighet, överväger socialdemokraterna att inrätta ett system som också omfattar databastidningarna? Vad har man i så fall för kriterier på detta? Det är det som är ett starkt skäl för oss i Folkpartiet att säga att vi inte kan ha kvar presstödet i sin nuvarande form. Det är så orättvist. Det slår ju mot databastidningarna.
Fru talman! Nu är det ju så att många människor i samhället inte har datorer och inte kan gå in på webbsidor. Så länge som det ändå är så få som har det - det är i alla fall halva befolkningen som inte har det - är det ju ett problem. Men sannolikt kommer tidningarna att behöva ett utvecklingsstöd inom en snar framtid, inte minst med tanke på Internetutvecklingen och behovet av att finnas på en webbsida. Kulturdepartementet har för avsikt att ge Presstödsnämnden i uppdrag att utreda hur ett sådant stöd ska se ut. Direktiven är ännu inte klara, men de är nära förestående. Troligtvis kommer en förändring, så vi får väl avvakta den utredningen.
Fru talman! Det är verkligen så att alltfler skaffar sig Internet i dag och kan koppla upp sig till webbtidningar. Det gäller inte minst pensionärer som är den stora grupp som nu skaffar sig både datakunskaper och datorer. Jag tror att det bara är fråga om en mycket kort tid innan de flesta kommer att ha detta. Precis som Britt Marie Lindkvist säger kommer det att finnas några som av olika skäl inte vill ha Internet, och därför är det naturligtvis viktigt att på olika sätt ha kvar de tryckta tidningarna. Det var en intressant information jag fick av Britt Marie Lindkvist, att Kulturdepartementet nu vill se över frågan om presstödet. Man får då vara medveten om att om det inte ska kosta väldigt mycket mer än presstödet gör i dag, kommer det att bli många små skärvar som måste delas ut eftersom antalet databastidningar växer lavinartat.
Fru talman! Hur utvecklingsstödet kommer att se ut vet vi ju inte i dag. Därför tycker vi inte att vi kan sänka presstödet med så mycket som Folkpartiet begär. Man begär att man ska ha olika stöd, men ändå ska man sänka presstödet. Det är ju som Helena Bargholtz säger att fler och fler naturligtvis får Internet och datorer. Men jag tror att vi får vänta ett par generationer innan hela svenska folket har det. Det är väldigt många som är oerhört beroende av den tryckta tidningen.
Fru talman! Britt-Marie Lindkvist gör det något enkelt för sig när hon försöker hävda att alla medel till Regeringskansliet har med ordförandeskapet att göra. Så är det ju inte. I vårt särskilda yttrande pekar vi på besparingar som ligger utanför det området. Vi berör inte de extra pengarna för EU-ordförandeskapet. Vi sade i fjol, tror jag, att man kunde tänka sig en mindre besparing. Då hade man beslut på 735 miljoner sammanlagt, i år vill man lägga på ytterligare 100 miljoner. De pengarna har vi inte velat röra eftersom processen har gått så långt att de i stort sett är intecknade. Våra besparingar gäller de övriga insatser som skett under några år på Regeringskansliet. Det finns mycket där man kan ifrågasätta effektiviteten i Regeringskansliet. Britt-Marie Lindkvist, är det inte rimligt att man först analyserar vilken dimensionering man behöver och sedan lägger in anslag, i stället för tvärtom?
Fru talman! Just att se över dimensioneringen är vad regeringen kommer att göra och lägga ett förslag till vårpropositionen 2001. Jag skulle inte tro att Regeringskansliet inte ser över både rationaliseringar och effektiviseringar. Självklart förekommer det med jämna mellanrum. Konstitutionsutskottet har ju också till uppgift att granska detta.

Fru talman! Vi har i dag diskuterat utgiftsområde 1 Rikets styrelse, och Vänsterpartiet har varit med och förhandlat om budgetpropositionen. I konstitutionsutskottet står vi helt lojala med detta förhandlingsresultat. Vi tycker att det är en väl avvägd budget som läggs fram. Jag kan, för att något korta debatten, ansluta mig till det som Britt-Marie Lindkvist har anfört. Samtidigt vill jag understryka det som Ingvar Svensson tar upp om vårt system för budgetbehandling och budgetdebatt. I referensgruppen nådde vi kanske inte ända fram på denna punkt som handlar om dragning av beslut i ett sammanhang och att man sedan har en debatt som, i synnerhet för oppositionen, får karaktär av jästen efter degen. Det är ett problem. Där får vi arbeta vidare för att få en process där riksdagen har ökade möjligheter att ändra också i enskildheter, om så skulle önskas. Polemiken mot det som anförs i reservationerna från Moderaterna, framför allt, men också från Folkpartiet när det gäller presstödet, tycker jag att Britt Marie Svensson har utvecklat bra. Det är viktigt för mångfalden att stödet finns. Jag tror inte heller att man ska insinuera att det skapar någon sorts beroende av staten, så att de tidningar som får ett sådant stöd skulle vara okritiska mot den förda politiken, eller liknande. Som prenumerant på Svenska Dagbladet t.ex. vill jag inte säga att den tidningen, som ju mottar ett stort presstöd, är särskilt okritisk mot den förda regeringspolitiken, utan uppträder på ett oberoende sätt, trots att den uppbär presstöd. Det är ändå bra att tidningen kan leva vidare. Jag tror nog att vi får leva vidare med denna tingens ordning. Marknadskrafterna drar mot koncentration och sammanslagning av kapital, och detta i synnerhet på mediemarknaden. Vi måste hitta former för att motverka koncentration och bevara den mångfald och den möjlighet till åsiktsspridning som finns. Ännu finns det ingen bättre metod än det statliga presstödet. Eftersom jag ser att det finns debattlystna kolleger från skatteutskottet i kammaren, vill jag inte vidare förlänga diskussionen, utan yrkar bifall till hemställan i KU:s betänkande i dess helhet.
Fru talman! Visserligen har det moderata budgetförslaget fallit, och med den budgetordning vi har i riksdagen kan vi i dag endast redovisa vårt förslag till anslag för Skatteförvaltningen och Tullverket i ett särskilt yttrande. Jag kommer att helt kort beröra anslaget till Tullverket. Jag vill börja med vår kritik mot regeringen och utskottsmajoritetens sätt att finansiera det tillskott som man ger till Tullverket. Regeringen har föreslagit att flera myndigheter ska finansiera sin verksamhet genom att de avgifter som de tar in ska kunna behållas av myndigheten. Detta gäller bl.a. tullen. Den teknik regeringen valt, och som utskottsmajoriteten ställt sig bakom, är en form av manipulation av utgiftstaket. Det rätta hade varit att redovisa denna typ av utgift som en utgiftsökning på vanligt sätt. Tullen bedriver en samhällsnyttig verksamhet som är nödvändig bl.a. genom att upprätthålla ett gränsskydd - inte minst i kampen mot narkotikasmugglingen. Sådan verksamhet ska inte vara beroende av inflöde av avgifter som kan variera mellan olika år. Tullens ambition att i allt större utsträckning kunna använda sig av avgiftsfri automatklarering kommer i konflikt med regeringens och utskottets förslag till avgiftsfinansiering av verksamheten. Dels kan den nya ordningen leda till att strävan till rationaliseringar och ianspråktagande av ny teknik kan komma att bromsas upp, dels leder avgiftsfinansieringen inte till någon långsiktig inkomstkälla för Tullverket. Vi har därför avvisat den här finansieringen för Tullverkets del. Vi anser att tullen behöver större resurser för att via ökade kontroller kunna bekämpa smuggling av alkohol, cigarretter och narkotika. Därför anvisar vi 50 miljoner kronor mer per år för åren 2001-2003 än utskottsmajoriteten. Vi bedömer att denna satsning ökar intäkterna till statskassan med minst motsvarande del. Det är nödvändigt att tullen får riktiga pengar och inte är beroende av att få intäkter som är avhängiga av hur man lyckas på annat sätt.

Fru talman! Kristdemokraterna anser det vara viktigt med tydlighet i skattepolitiken. Vi borde sträva efter att tydligt tala om hur de pengar som samlas in i form av t.ex. fordonsskatt och sjukavgifter ska användas. Då skulle vi förmodligen också möta större förståelse från skattebetalarna när vi bedriver svensk skattepolitik. Ett bra exempel på detta är "raka rör" till skatteförvaltningen och till Tullverket. Regeringen anslår drygt 6 miljarder till utgiftsområde 3. Kristdemokraterna anför i sin motion att behovet är större än vad regeringen anser. Det är dessutom så att pengar som investeras i större och bättre verksamhet i detta sammanhang kommer tillbaka med god avkastning. Jag påstår inte att verksamheten i dag är dålig, men genom ett högre anslag blir insatserna ännu mer effektiva. Därför anser vi att denna investering kommer att ge god avkastning. Kristdemokraterna anvisar ytterligare 70 miljoner kronor till skattemyndigheterna och 50 miljoner till Tullverket. Ett väl fungerande beskattnings-, uppbörds och folkbokföringsväsende är av grundläggande betydelse såväl från statsfinansiell som från samhällsekonomisk synpunkt. Kristdemokraterna anser att den svarta marknaden har en skadlig omfattning i Sverige. Ett flertal studier och utredningar bekräftar detta. Den svarta sektorn snedvrider konkurrensen mellan företag och förändrar affärsmoralen på ett negativt sätt. Enbart när det gäller redovisning av mervärdesskatt beräknas undanhållandet uppgå till minst 20 miljarder kronor. Det totala skattefelet beräknas ligga i storleksordningen 80-90 miljarder per år. I syfte att hålla tillbaka den svarta sektorn måste man effektivisera skattekontrollen ytterligare. Därför vill vi anslå 70 miljoner kronor mer per år än regeringen för ökad skattekontroll. Det handlar delvis om att öka beskattningens effektivitet, dvs. förhållandet mellan debiterad skatt och faktiskt inbetald skatt. Tidigare dokumenterade erfarenheter, bl.a. från Riksdagens revisorer, visar att satsningar på detta område ger minst sex gånger pengarna tillbaka skattemässigt. Vilken finansminister säger nej tack till en så pass säker och effektiv investering? Det torde snarast vara dumdristigt att inte anslå ännu mer medel till förmån för en effektiv skatteförvaltning och indrivning. Jag inser att denna kurva så småningom planar ut, av förklarliga skäl. Under innevarande år har det skett stora förändringar i tullsystemet i Europa. Vi har upplevt förändringarna inom taxfreeområdet och höjda gränser för införsel av bl.a. alkohol. Dessa förändringar kommer inte nämnvärt att påverka den smuggling som finns utmed Sveriges gränser. Vi har dock ett ökat samarbete mellan medlemsländerna, och detta är alldeles utmärkt. Vi har redan sett tydliga exempel på effektiv tullverksamhet i Europa, men det kommer att behövas ännu mer. Vi måste fortsätta vår kamp mot smuggling och annan ekonomisk brottslighet. Detta kräver ökade resurser. Kristdemokraterna anser att anslaget till Tullverket ska ökas med 50 miljoner kronor per år utöver vad regeringen har föreslagit. Dessa medel ska investeras i människor som ska arbeta med en förstärkt kontroll och med spaning mot illegal införsel av bl.a. narkotika, vapen, alkohol och tobak. Utöver detta finns det många exempel på varor som är skattepliktiga, och dessa ska solidariskt bära sin del av införselskatterna. Kristdemokraterna har med anledning av här nämnda synpunkter avgivit ett särskilt yttrande, som jag härmed refererar till.

Fru talman! Jag vill understryka argumenten för att skatteförvaltningen och Tullverket borde få lite mer resurser nästa år. Folkpartiet har föreslagit att de ska tillföras 50 respektive 25 miljoner extra för nästa budgetår. Behoven är stora, även om utmaningarna är delvis olika. Låt mig först beröra skatteförvaltningen. Skattemyndigheterna tillförs ett välkommet och förhoppningsvis välmotiverat resurstillskott om 125 miljoner. De senaste årens besparingar inom statsförvaltningen har ofta motiverats med att ny teknik har utvecklat produktiviteten. Den nya tekniken har sparat in många sköna skattekronor för medborgarna, och det är bra. Den omfattande och snabba datoriseringen hos bl.a. skattemyndigheterna var sannolikt dock inte så bra förberedd som man kunde ha önskat. Detta har vi diskuterat tidigare. Trots modern teknik fortsätter kontrollverksamhetens omfattning stadigt att minska. Så har skett under många år. Varje år går staten och kommunerna till följd av den bristande effektiviteten hos skattemyndigheterna miste om stora skatteintäkter. Det s.k. skattefelet brukar ibland uppskattas till närmare 100 miljarder. Det faktum att det i dag genomförs väldigt få revisioner, både av företag och av privatpersoner, har inneburit att alltfler utnyttjar den låga kontrollfrekvensen. Den särskilda skatterevisionen vid Skattemyndigheten i Stockholm gav i år en upptaxering om 5,8 miljarder. Med en bolagsskatt om 28 % innebär detta mer än 1,6 miljarder i ökade skatteintäkter att användas för goda ändamål, som t.ex. vård, skola och omsorg. Det handlar inte bara om att i princip få in mer skattepengar i enlighet med gällande lag, utan jag tycker att det lika mycket handlar om att hederliga medborgare ska skyddas mot att andra skor sig på deras bekostnad. Det gäller att försvara en sund marknadsekonomi och rättvisa villkor för småföretagare. Rätt skatt behöver faktiskt inte vara hög skatt. Fru talman! När det gäller Tullverket kan man notera att Schengensamarbetet snart ska omsättas i verkligheten. Det kommer att innebära nya utmaningar för Tullverket. Vi vet att man redan i dag har stora problem med bl.a. smuggling av alkohol och narkotika. Få saker är så personalkrävande som en kontrollverksamhet i enlighet med lagens föreskrifter. Jag hade nyligen möjlighet att besöka verkligheten. En fredagskväll vid tullen i Helsingborg gav mig nya insikter. Där finns det milt uttryckt stora utmaningar. Färjorna lastar var 20:e minut av bilar, bussar och lastbilar från Danmark. Med de resurser som finns står tullen sig slätt. Här har man verkligen inte märkt av bron så att det stör. Mest intressant var det väl att följa kontrollen av de s.k. spritbussarna. Tullarna för en nästan löjeväckande kamp mot alkoholsmugglarna. Man hinner på grund av resursbrist kontrollera kanske endast var åttonde buss som rullar av, men den kontroll som sker resulterar i skatteintäkter som inte är att förakta och framför allt i hundratals eller ibland tusentals liter sprit i beslag per buss. Jag och Folkpartiet tror att ett ökat anslag även här skulle kunna generera en bättre kontroll och kraftigt minskad smuggling av alkohol, narkotika och illegala vapen.

Fru talman! Per Erik Granström säger att vi är eniga om att myndigheterna ska ha tillräckliga resurser för att kunna bedriva en effektiv verksamhet. Det är vi. Visserligen ligger vi på lite olika nivåer, men det stora är hur man finansierar de extra tillskotten. Per Erik Granström bekräftar själv att Tullverkets tillskott 25 miljoner finansieras genom att man är bemyndigad att använda en del av de avgifter man tar in. Då vill jag fråga om Per Erik Granström anser att principen att myndigheten, t.ex. Tullverket som vi nu diskuterar, får behålla en del av sina avgifter för att finansiera sin verksamhet är en bra och långsiktigt hållbar lösning.

Fru talman! Det tror jag också att tullen kommer att fortsätta med, men det ger vissa signaler att det kanske inte alltid är så bra att ligga i frontlinjen när det gäller teknikutvecklingen, för då får man inte de pengar man behöver. Tullen har egentligen inte sökt pengar för teknikutveckling utan sökt pengar för att kunna ge ett effektivt gränsskydd i samband med Schengen, Öresundsbron osv. Det betyder att ju bättre man är på teknik, desto mindre pengar får man. Jag kan göra en jämförelse med polismyndigheten. Skulle polisen få behålla en del av de böter som man skriver ut och vara helt beroende av det för att bedriva sin verksamhet blir det lite snett. Som jag upplevt det är detta bara för att komma ifrån utgiftstaket. Vi anser fortfarande att det är en mycket tvivelaktig finansiering. Såvitt jag förstår säger man från tullen att man klarar sig några år på den här finansieringen, men om några år håller den inte längre. Då undrar jag vad Per Erik Granström har för lösning om några år.

Fru talman! Vi är självfallet överens om de tjusiga mål som analyser och slutsatser leder oss fram till. Det är inga problem, men bakom detta finns en verklighet. Riksskatteverket har i en rapport för inte så länge sedan redovisat hur det ser ut i bl.a. Skåne på gränsen mot Danmark, i Malmö och Helsingborg. Där görs enligt de människor som jobbar där den bedömningen att upp till 200 personer livnär sig, och livnär sig väldigt gott, på att dagligen göra spritsmugglingsresor över till vårt grannland - egentligen till Tyskland med Danmark som transitland. Det är mycket billigare sprit där. En del människor gör Per Erik Granström talar om effektiviseringar. Det är självklart önskvärt i alla statliga förvaltningar, och det finns fortfarande mycket att göra. Men det går inte att trolla. Den enkla vanliga kontrollen av spritbussarna kräver mellan åtta och tio personer per gång, och det tar upp till två timmar beroende på hur fullastade bussarna är. Detta är verkligheten bakom den s.k. effektiva gränskontrollen. Det går åt så många personer. Jag har väldigt svårt att se hur det skulle kunna effektiviseras ytterligare. Slutsatsen i dag: Om vi menar allvar med alla andra mål vi ställer upp här i riksdagen på t.ex. alkoholpolitiken - vi upprätthåller höga skatter på alkohol på goda grunder osv. - måste vi ha en effektiv gränskontroll, mycket folk som kontrollerar. Vad har Per Erik Granström för synpunkter på den verkligheten?

Fru talman! Jag återkommer till min ögonblicksbild av tullen i Helsingborg. På den plan där man egentligen ska kontrollera lastbilar har man 15 smockfulla stora containrar med sprit och ett överfyllt lager med öl och sprit. Man kontrollerar i dag var åttonde buss. Den cynism som finns här är att människor glatt åker och hämtar fulla lastbilar. Blir man tagen så betalar många skatt och lämnar den sämsta spriten till tullen att ta hand om - det brukar bli mellan 100 och 1 000 liter per buss. Man vet om att man kan åka nästa dag igen och att man slipper då. Så här är det med de medel vi har i dag. Inom tullen menar man på fullt allvar att de inte räcker till, utan det handlar bara om en sak om det inte ska bli så här löjeväckande: Mer resurser eller sänkta spritskatter. Jag tror att man kanske behöver göra båda för att motverka detta. Vi kan nämligen inte skaka fram så mycket resurser att man kan kontrollera varje buss, men det borde vara fler än var åttonde.

Fru talman! Jag har några reflexioner med anledning av betänkandet. För det första har vi en förnyad målformulering. Jag skulle vilja säga några saker kring den. Den är en del i ett nytt arbete som vi har inom riksdagen för att uppnå en bättre mål och resultatstyrning över huvud taget. Vi håller inom ramen för det s.k. VESTA projektet på att arbeta med att helt enkelt göra om vårt budgetsystem till att passa mer redovisningsmässiga principer. På sikt kommer det naturligtvis att förändra budgetarbetet och villkoren för oss här i kammaren. Jag tror också att vi på ett mycket bättre och mer precist sätt dels kommer att kunna fastställa framtida budgetar, dels kommer att kunna göra en bättre avstämning gentemot statens årsredovisning, vilket inte minst är ett vällovligt syfte. För det andra har vi då skatte och tullförvaltningarna. Framför allt skatteförvaltningen får ett rejält tillskott i år. Jag tror att det gör att man i varje fall är på väg att komma uppemot 1997 års kontrollnivå, som man själv har som målsättning inom förvaltningen. Jag vill också notera att det s.k. skattekontosystemet som medförde en hel del problem till att börja med trots allt har börjat fungera. Det gör förhoppningsvis också att förvaltningen därmed har frigjort resurser. Till våren kommer vi att få en proposition som kommer att beröra problematiken kring reavinster i utländska aktiefonder. Det kommer förmodligen också att påverka arbetssituationen vid våra skattemyndigheter, där jag vet att man i dag får ägna mycket tid och kraft åt just problem kring rea och kapitalbeskattning. Tullen har diskuterats. Jag är nästan villig att säga att jag till viss del kan instämma i den kritik som kommer från det moderata hållet om den kreativa bokföring som vi använder oss av. Jag ser detta mer som en del i den allmänna kritiken som jag och mitt parti har gentemot det budgetsystem som finns i dag. Det inbjuder kanske till den här typen av abrovinker. När det gäller skattemyndigheten och de s.k. skattefelen som bl.a. Johan Pehrson tog upp och som i dag uppgår till ca 100 miljoner kronor så måste man ta dem på stort allvar. Det handlar dels om ett preventivt arbete, dels naturligtvis också om att informera osv. Vi har alla ett ansvar här. Det stora problemet är att den yngre generationen är mer benägen att ta svartjobb och att inte ta så hårt på det här med att betala skatt som man skulle kunna önska. Jag tycker också att vi skattedebattörer ska ta detta på fullaste allvar.

Jag tycker nog att man kan tänka sig för lite grann.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

Fru talman! Jag hade naturligtvis hoppats att komma till riksdagen denna informationsstund och redovisa en bra överenskommelse från överläggningarna i Haag, en överenskommelse som dessutom levde upp till kraven på miljömässig integritet, som man kan säga har varit sammanfattningen av Sveriges och EU:s krav på en överenskommelse. Det kan jag inte göra. Vi nådde inte en överenskommelse den här gången. Utgångspunkten för diskussionerna i Haag är Kyotoprotokollet, som innebär åtaganden från industriländernas sida att minska sina utsläpp av växthusgaser, framför allt koldioxid. De minskningarna är I Kyoto lyckades man inte lösa alla praktiska frågor om hur man ska se på åtagandena att åstadkomma nedskärningar av koldioxidutsläppen. Det var de praktiska frågorna, som naturligtvis också innehöll en hel del principiella ställningstaganden, som vi inte lyckades komma överens om vid Haagmötet. Framför allt gällde det fyra viktiga områden. Det första, de s.k. u-landsfrågorna, handlar bl.a. om att samarbeta med u-länderna så att de får bättre möjligheter att möta de påfrestningar som klimatförändringarna kommer att innebära för de länderna. Det innebär också samarbete med dem för att se till att de får tillgång till ren teknik, vilket naturligtvis också är ett viktigt inslag i den globala strategin för att möta klimatförändringarna. Bakgrunden till detta är inte bara att vi ska vara hyggliga mot u-länderna. Bakgrunden är självfallet också att det är de rika länderna som står för den absolut dominerande delen av koldioxiden och andra växthusgaser i atmosfären, och att det är utvecklingsländerna som förmodligen kommer att drabbas hårdast och dessutom har sämst möjlighet ekonomiskt att möta de förändringarna. I Haag kom vi mycket nära en lösning på det här problemet. Och det är mycket glädjande. Väldigt mycket av de grundläggande motsättningarna kunde vi utjämna. Jag tror att om vi hade lyckats komma överens på andra områden, hade vi också haft en överenskommelse när det gäller u-landsfrågorna. Det andra huvudområdet vi diskuterade var vilken legal internationell regim, vilka sanktionsmöjligheter, vi kan sätta i sjön för att se till att alla länder lever upp till sina åtaganden, när vi nu närmar oss den budgetperiod, 2008-2012, som åtagandena gäller. Också här kom vi en bra bit närmare varandra. Vi är nu överens om att det behövs ett sådant system. Vi kommer annars inte att kunna få ett godkännande av EU, som har en mycket sträng syn på de här frågorna. Men jag tror att det också här inom nära räckhåll finns en överenskommelse som vi kan leva med. I de övriga två frågorna av vikt, supplementaritet och s.k. sänkor - jag ska förklara lite grann vad det innebär - var skillnaderna desto större. Man kan säga att det var oenigheten på de områdena som gjorde att vi inte heller kom överens om helheten. Supplementaritet är det tekniska uttryck vi använder när vi diskuterar hur mycket av utsläppsminskningarna som man kan använda i t.ex. utsläppshandel för att klara av sitt åtagande och hur mycket man måste åstadkomma inom varje land med egna interna åtgärder i landet. Här har EU:s inställning varit att 50 % ska åstadkommas genom egna åtgärder och att man kan acceptera att 50 % åstadkoms genom de flexibla mekanismerna, där utsläppshandel är en av delarna. Det har då funnits länder, inklusive USA, som menat att man inte behöver några sådana här begränsningar, utan att allt kan åstadkommas genom flexibla mekanismer. Här lyckades vi alltså inte komma överens. Däremot är vi nu eniga om att det behövs någon form av supplementaritetsregel. Det erkänner även USA för närvarande. Den kommer inte att kunna bli så stark, den kommer förmodligen inte heller att kunna bli så tydligt kvantifierad som EU har som sin grundinställning, men det finns ändå en gemensam uppfattning om att det finns ett behov av någon form av supplementaritetsregel. De s.k. sänkorna kan man enkelt uttryckt säga handlar om hur mycket man ska acceptera att t.ex. växande skog, som otvivelaktigt binder koldioxid i t.ex. cellulosan, får användas för att räkna av åtagandena om att minska koldioxidutsläppen. Här har EU haft en restriktiv linje, medan andra länder, inklusive USA, Kanada och framför allt Japan, har menat att man ska kunna använda mycket stora sådana här sänkor för att komplettera minskningen av koldioxidutsläppen. Inte heller här kunde vi komma varandra tillräckligt nära. Vi har ändå inför det fortsatta arbetet en samstämmig syn på att det här finns ett viktigt skalproblem. Släpper man hanterandet av sänkor fritt kommer det kanske inte att bli några utsläppsreduceringar alls. Vi är alltså överens om att omfattningen av sänkor är någonting som på något sätt måste begränsas i de fortsatta samtalen. Vi nådde alltså ingen överenskommelse, men jag tror att man kan säga att vi har möjligheter - naturligtvis lite beroende på hur en ny amerikansk administration ser på de här frågorna - att nå fram till en överenskommelse med lite mer tid. Vår ambition i det här läget måste naturligtvis vara att försöka nå en sådan överenskommelse under den vår vi har framför oss. Om vi gör det kommer det fortfarande att vara möjligt att nå det mål för ratificering av Kyotoavtalet senast 2002 som vi har, som EU har och som väldigt många länder har. Det ligger också ett symboliskt värde i detta, eftersom Kyotoprotokollet är ett barn av Rioöverenskommelsen. Det vore en utmärkt signal om vår möjlighet att åstadkomma resultat om vi till det möte som ska äga rum tio år efter Riomötet också kunde ha ratificerat det här protokollet. Hur påverkar då det här Sverige framöver? Först och främst innebär det naturligtvis en mycket kraftigt ökad börda och utmaning för vårt ordförandeskap, därför att vi kommer att vara företrädare för EU i de förhandlingar som jag hoppas leder fram till en uppgörelse sent i vår. Som jag sade tror jag att vi fortfarande kan hålla fast vid målet att ratificera Kyotoprotokollet senast 2002.

Jag läste med en viss belåtenhet den av företagsamheten mycket respekterade tidningen The Economist, som tidigare tillhörde dem som var mycket skeptiska inför klimatförändringarna. Där säger man nu att det krävs krafttag, dels därför att dagens trender är alarmerande och att global warming kommer att skada den ekonomiska utvecklingen i världen, dels därför att skarpa åtgärder kommer att stimulera utvecklingen av ny teknik, effektivare användning av teknik och därmed den ekonomiska tillväxten i dessa sektorer. Vi arbetar nu med en klimatproposition. Det faktum att vi inte nådde en överenskommelse kan i viss utsträckning påverka den klimatpropositionen. Vi är inte färdiga med vår bedömning, men självfallet arbetar vi med den. Dagarna före jag åkte till Haag besökte jag Arvika och såg vad som möjligen är ett direktresultat av klimatförändringen, i varje fall stämmer med det mönster om ökade vattenmängder och ökade risker som vetenskapsmännen och klimatforskarna nu talar om. Inte minst i samband med händelserna i Arvika och i Dalsland, händelserna i somras med översvämningar i stora delar av mellersta Norrland och norra Svealand, har jag upplevt att människors medvetenhet och oro för klimatförändringarna ökar. Det är många som i dag ställer frågan om vad det är som sker och hur vi politiker hanterar den situationen. Därför är det naturligtvis viktigt att vi fortsätter att arbeta aktivt för att förebygga en fortsatt klimatuppvärmning. Vi ska också vara medvetna om att om den dominerande andelen vetenskapsmän har rätt är vi på väg in i en klimatförändring som vi inte kan undvika. Vi kan möta den på ett sätt som minskar omfattningen av den, men vi kan inte i dag vidta åtgärder som vrider utvecklingen tillbaka. Utvecklingen är alldeles för stark för detta. Bert Bolin, en av världens mest ledande klimatforskare och dessutom ordförande i FN:s vetenskapliga panel på området, sade till mig under Haagmötet att utan Kyotoprotokollet kommer andelen koldioxid i atmosfären att öka med 10 %, med ett effektivt Kyotoprotokoll kommer den att öka med 9 %. Det visar att detta bara är början på en lång politisk, ekonomisk kamp för att kraftfullt minska vårt beroende av koldioxid och fossila bränslen. Vi ska göra vad vi kan för att ändra utvecklingen. Vi måste också nu titta på Sveriges beredskap för de förändringar som vi måste räkna med kommer att ske. Händelserna i Arvika och övriga ställen i landet är en påminnelse om att vi fortfarande har en sårbarhet för den typen av förändringar. Jag kommer därför att inbjuda till en bred konferens med vetenskapsmän, med experter, med representanter för myndigheter, och ställa frågan om vilken den bästa bedömningen är, vilket riskscenario vi ska se fram mot för Sveriges del när det gäller klimatförändringen. En del av svaret har vi troligen redan fått. Vi kan räkna med att på hundra år kommer regnmängden för Norrlands inland och Svealands inland att öka med omkring 30 %. Vi får ställa oss frågan vilka påfrestningar detta innebär för bebyggelse, infrastruktur, vägar, järnvägar, villkoren för jordbruk och skogsbruk i vårt land, villkoren för den biologiska mångfalden med en sådan sannolik klimatförändring och villkoren för turism och friluftsliv. Den slutliga frågan blir hur vi bör och kan öka beredskapen för att så bra som möjligt och med så stor trygghet och säkerhet som möjligt möta dessa sannolika förändringar.

Fru talman! Det var intressant information kring en fråga som är viktig, både sakligt och politiskt. Det är trist att Haagmötet gick som det gick. Nu är det inte mycket att sura över, utan nu måste man gå vidare. Först gör jag en liten titt bakåt och sedan två tittar framåt. Först titten bakåt: Hur har Sverige utnyttjat att man har suttit med i trojkan inför ordförandeskapet? Hur har man påverkat Frankrike för att åstadkomma någonting som hade kunnat bli bättre i Haag? Vi tittar framåt: Kjell Larsson berörde att Sverige kommer att ta ansvar som ordförande. Hur kommer man mer konkret att utnyttja ordförandeskapet? Hur tänker sig Larsson och regeringen driva frågan under ordförandetiden? Hur kommer forskningsfrågorna att behandlas? Har regeringen någon strategi för den forskningsverksamhet som bedrivs inom ramen för sjätte ramprogrammet om alternativa forskningskällor och förändring av Euroatomverksamheten? Finns det gemensamma forskningsinsatser för att klara klimatförändringarna?
Fru talman! Vi har självfallet spelat en aktiv roll när det gäller vårt medlemskap i trojkan. Vi har haft en stor grupp experter som har förstärkt EU:s expertis i Haag. Jag har själv varit aktiv tillsammans med Dominique Voyet, ordföranden i miljöministerrådet, för att utvärdera förhandlingsläget, för att diskutera hur vi taktiskt ska driva förhandlingarna under Haagmötet. Vi har vunnit en hel del erfarenheter genom medlemskapet i trojkan som kommer väl till pass när vi nu tar över det omfattande ansvar vi nu får. Som Lennart Daléus säger är frågan hur vi ska utnyttja det ansvaret. Jag har redan gett besked till mina tjänstemän att jag vill att de ska utvärdera situationen efter Haag, att de ska titta ordentligt på hur motsättningarna ser ut när vi trots allt i Haag lyckades komma varandra mycket närmare på viktiga områden. Med utgångspunkt i detta ska de börja skissa på tänkbara kompromissmöjligheter. Vi har ett internat om fyra fem dagar för att diskutera just detta. Jag kan nog garantera Lennart Daléus att vi kommer att vara oerhört väl förberedda för att ta över ansvaret. Vi kommer att ha väldigt klart för oss var de möjliga kompromisserna ligger. Här är det också viktigt att vi inser att vi måste räkna med att göra kompromisser. Vi kan inte från EU:s sida, hur vällovligt det än skulle vara, diktera villkoren. För att få ett ratifierat Kyotoprotokoll måste vi ha medverkan av USA och andra stora länder. Jag vill inte hävda att jag är särskilt påläst om forskningsfrågorna. Men jag utgår från att vi fortfarande har en hög profil i att driva dessa frågor i riktning mot hållbar utveckling.
Fru talman! Det är uppenbart att man tänker ha fler möten och att man är väl förberedd, men jag hade förstås gärna sett lite mer konklusion i svaret. Fru talman! Jag flyttar konklusionen till den svenska scenen som Kjell Larsson berörde i att det kommer en klimatproposition och ett fortsatt arbete i Sverige. Det framgår av finansplanen som regeringen, Miljöpartiet och Vänsterpartiet står bakom att man vill lägga på en fiskal skatt på biobränslen. Är Kjell Larsson, regeringen, Miljöpartiet och Vänsterpartiet inför det fortsatta arbetet beredda att ompröva att lägga en skatt på biobränslen som så uppenbart kommer att minska deras utvecklingskraft? Kan vi se fram emot en sådan omprövning i kommande ekonomiskt material från regeringen och i en kommande klimatproposition?
Fru talman! Det som Lennart Daléus nu beskriver handlar om en ändring som i så fall inträffar på mycket lång sikt. Jag tror att vi alla är överens om att för att få i gång en utveckling mot mer av biobränslen, vilket är bra inte minst ur klimatpolitisk synpunkt, kommer det att krävas den typen av skatteundantag under den överblickbara tiden framöver.
Fru talman! Rapporterna från Haagöverläggningarna säger att man från svensk sida har varit mycket aktiv i förhandlingarna, vilket är glädjande. I informationen från miljöministern nu kunde vi höra att de negativa resultaten troligen kommer att påverka klimatpropositionen på något sätt. Avser miljöministern även tidpunkten för framläggande av propositionen, eller kan vi förvänta oss en proposition före jul? Jag skulle också vilja ställa en fråga när det gäller målambitionen: Ligger den fast? Kan man lova att den ligger fast vid minst 2 %? Kan miljöministern också säga att vi från svensk sida kommer att lova att göra minskningarna i vårt eget land oberoende av vad som händer vid mötet i maj/juni? Jag skulle också vilja rikta en fjärde fråga till miljöministern: Kan miljöministern lova att vi inför och i de fortsatta förhandlingarna inte kommer att gå med på att man räknar in kolsänkorna?
Fru talman! Ambitionen är fortfarande att vi ska lägga fram en klimatproposition före jul. Det kan naturligtvis bli förseningar, och de beror i så fall förmodligen inte så mycket på Haagöverläggningarna. Det är en omfattande materia, och utfallet av Haagöverläggningarna ökar naturligtvis arbetsbördan på oss allmänt sett. Några längre förseningar tror jag inte ska bli nödvändiga. När det gäller målambitionen är det nu gällande nationella målet, som riksdagen har ställt sig bakom, att vi i år ska nå nollutsläpp jämfört med 1990 för att sedan minska utsläppen. Klimatkommittén har lagt ett förslag om att vi ska specificera minskningen till - 2 %. Det är naturligtvis någonting som vi funderar på, vad man ska välja för preciserat långsiktigt mål i arbetet på klimatpropositionen. Vi återkommer alltså till det. Får jag passa på att lägga till en sak. Många har trott att det har varit omöjligt för oss att nå målet med oförändrade utsläpp i år jämfört med 1990. Statistiken, senast från Energimyndigheten, tyder på att vi kommer att lyckas och t.o.m. komma en bit under nollmålet för i år. Det beror delvis på de åtgärder som vi har vidtagit och som nu börjar ge konkreta resultat. Det beror också på att vi har fått ökade priser på olja, som har varit återhämtande för utsläppen. Vi har en strukturell förändring i ekonomin som leder mer mot tjänstesektorn, som är mindre beroende av fossila bränslen. Det beror självfallet också på att det är osedvanligt varmt i år. Det kan vi iaktta bara genom att gå ut genom dörren, med 10 graders stabil temperatur när december knackar på. Det är en exceptionell situation.
Fru talman! Jag vill tacka för det svaret. Det finns en del i svaret som jag vill dröja kvar vid, och det gäller målambitionen. Jag blir en aning orolig när miljöministern svävar på målet om 2 %. Ska svaret tolkas på det sättet att man överväger att lämna den procentsatsen? Eller på vilket sätt ska det tolkas?
Fru talman! Regeringen och riksdagen har aldrig beslutat att vi ska ha 2 % som mål, och därför går det inte att lämna det målet. Det mål som gäller är att det ska vara en minskning efter 2000. Sedan finns det, som jag sade, ett utredningsförslag om att precisera minskningen till 2 %. Det förslaget har remissbehandlats, precis som gäller på alla andra områden, och vi funderar nu på hur vi ska hantera det när vi jobbar med den proposition som vi ska lägga fram. Jag svävar inte alls på målet. Jag svarar som vi måste göra i en massa sådana här fall, att regeringen överväger frågan och kommer med förslag om detta till riksdagen, precis på samma sätt som gäller alla andra frågor.
Fru talman! Först vill jag säga att jag tycker att det är utmärkt att regeringen börjar utreda vilken beredskap vi behöver för de förändringar som sker. Det är jag jätteglad för. Vi hade det uppe i budgetförhandlingarna, men då var intresset från Finansdepartementet inte så stort. Med gemensamma krafter kanske vi kan komma dit. Haagmötet gick inte alls så bra, och jag skulle vilja ställa två olika frågor om det. Den första frågan är hur miljöministern ser på den amerikanska situationen. Bush har sin inställning, som vi har sett i TV och hört på alla möjliga sätt. Det skrämmande är att den administration som nu satt nästan var en Goreadministration. Hur ser miljöministern på det här? Kan det bli ännu värre än med dagens amerikanska administration om Bush kommer till makten? Den andra frågan gäller de praktiska frågorna. Miljöministern sade att man inte kom fram i Haag men att man ändå måste fortsätta med de praktiska frågorna. Då blir en naturlig fråga: Kommer regeringen nu att gå på - som jag uppfattar det i alla fall i medierna - miljöministerns linje när det gäller majoritetsbeslut i fråga om koldioxidskatt inom EU, alltså majoritetsbeslut för den lägsta acceptabla nivån? Jag tror nämligen att det är en väldigt viktig åtgärd. Jag är ledsen att Göran Persson är så envis i den här frågan, och det är dags att köra över honom rejält. Hur ser miljöministern på det?
Fru talman! Jag tror inte att man ska spekulera för mycket i hur den amerikanska situationen utvecklar sig. Det är många som är lite besvikna på Gore och Clintonadministrationens hantering av de här frågorna, inte minst därför att Gore är en av de ledande toppolitiker i världen som tidigt såg klimatförändringarna som ett stort och viktigt politiskt problem. Det är ju i USA som det är här. Administrationen har inte den enda makten. Man har haft en besvärlig situation att hantera i kongressen, och det är trots allt kongressen som avgör ratificering av utländska avtal. Det har man naturligtvis varit tvungen att hantera på något sätt. Den framtida amerikanska administrationens inställning kommer naturligtvis att vara viktig. Som jag sade, tror jag att man ska vara försiktig med att spekulera i vad som kommer att hända med utgångspunkt i valrörelsen och kanske tillspetsade ställningstaganden av olika kandidater i valrörelsen. När den som blir president i USA får sätta sig in i situationen och har haft sina diskussioner med de tjänstemän som arbetat med de här frågorna kan det hända, hoppas jag, att inställningen blir något annorlunda. Det allra viktigaste kanske är att vi inte ska underskatta det faktum att det även i USA sker en förändring av människors attityd till de här frågorna, med en ökad medvetenhet om problemen och därmed också starkare krav på det politiska systemet att ta hotet om klimatförändringar mer på allvar. När det nu finns politiker som tycker att det är svårt och besvärligt att försöka övertyga väljarna om behovet av höga bränsleskatter, höga bensinskatter och annat kan det mycket väl vara så att om ett antal år kommer samma väljare att ställa oss till svars för att vi inte i tid vidtog tuffare åtgärder på det här området.
Fru talman! Det var svaret på den första frågan, men hur var det med att köra över Göran Persson när det gäller det lägsta golvet för koldioxidskatt inom EU, att man kan ta det med kvalificerad eller enkel majoritet? Jag ska haka på den frågan också och ställa en annan fråga till miljöministern. Schweiz har infört kilometeravgifter när det gäller landsvägstransporter och godstransporter. Det finns ett övervakningssystem, och man betalar lika mycket per kilometer oavsett om man är schweizisk, holländsk eller skånsk åkare. Det är ett väldigt bra system. Både vi i Miljöpartiet och t.o.m. Åkeriförbundet tycker att det är en vettig modell, därför att den är konkurrensneutral. Kan vi få se ett förslag från regeringen om att införa rättvisa och höga vägavgifter?
Fru talman! När det gäller majoritetsbeslut och skattelagstiftningen inom EU är regeringens inställning väl känd vid det här laget. Jag är själv medlem i regeringen och ansluter mig självfallet till denna regerings hållning. Vi har också haft en diskussion i regeringen om hur man ska se på dessa frågor. Det är lika intressant varje gång en miljöpartist eller för den delen en vänsterpartist försöker att utnyttja något slags spricka i regeringen. Det här handlar faktiskt om att införa någon form av överstatlighet inom EU på ett område - skattepolitiken - där vi är ganska känsliga. Det gäller t.ex. frågan om vi ska kunna behålla den svenska skattefinansierade välfärden, om man ser det i ett brett perspektiv. Men jag hoppas att den inställning som Miljöpartiet och Vänsterpartiet nu har när det gäller miljöskatter så småningom kommer att leda till att ni, liksom era partivänner i alla andra europeiska länder, ser EU som det fantastiska verktyg för en bättre framtida miljö som det faktiskt är. Det finns ingen som är gladare än jag när Birger Schlaug har gått hela vägen fram. Då ska jag välkomna Birger Schlaug i miljöförnuftets läger. Jag har sagt att jag är anhängare av en kilometerskatt. Vi arbetar på det inom EU, och vi diskuterar det också inom Regeringskansliet.
Fru talman! Supplementariteten och sänkorna verkar som ett sätt att komma undan kravet på en aktiv handling - åtminstone när man ser det så här lite utifrån. Framför allt ter det sig som att dessa frågor inte står i paritet med u-landsfrågorna, dvs. hur vi ska kunna hjälpa u-länderna på ett trovärdigt sätt när vi själva har dessa undantag vad det gäller utsläppen med hjälp av sänkor och supplementaritet. Jag hoppas att regeringen kommer att driva frågan om begränsningen av dessa möjligheter väldigt starkt. Sedan skulle jag vilja fråga en annan sak. När det gäller utsläppen är det inte 0 % i förhållande till 1990 vi behöver. Vi behöver betydligt starkare begränsningar. Vi vet att vi skulle behöva 80-90 % för att över huvud taget påverka det som nu sker när det gäller koldioxiden. Därför undrar jag om det inte vore bra om Sverige gick före och handlade aktivt. Vi har t.ex. början på en grön skatteväxling, som vi är glada över har kommit i gång. Miljöpartiet har helt andra utgångsvärden. Vi skulle kunna tänka oss 100 miljarder på tio år i stället för 30 miljarder, som vi har kommit överens om. Är det inte så att vi skulle kunna skärpa detta och helt enkelt höja ribban när det gäller dessa förändringar och omställningar i samhället, för att just gå före och visa att man faktiskt praktiskt kan sänka koldioxidutsläppen?
Fru talman! Vi kommer naturligtvis att fortsätta att driva frågan om begränsningar av möjligheten att använda s.k. sänkor och de flexibla mekanismerna. Det är precis det som ligger bakom när jag säger att det är viktigt att värna den miljömässiga integriteten i Kyotoprotokollet. Vi måste alltså se till att det blir reella minskningar av själva koldioxidutsläppen och utsläppen av andra växthusgaser. Som jag sade får vi välja. Antingen blir det en överenskommelse med en viss användning av sänkor och en viss försvagning av EU:s ursprungliga position när det gäller supplementaritet eller ingen uppgörelse alls. Det är ett väldigt besvärligt val vi står inför. Ambitionen måste vara att göra nästa överenskommelse så stark som det någonsin är möjligt. Jag håller också med om - det sade jag egentligen i mitt anförande - att det vi nu ser är en ganska blygsam början på någonting som vi måste göra betydligt mer kraftfullt under de kommande åtagandeperioderna. Där kommer det att ställas krav på helt andra utsläppsreduktioner än dem som vi diskuterar för närvarande. På frågan om Sverige ska gå före vill jag säga att jag menar att Sverige går före på många sätt. Det gäller det vi gör konkret, lokala investeringsprogram och allt annat som jag var inne på tidigare. Det är ordentliga konkreta vardagliga insatser för att minska koldioxidutsläppen. Vi måste också mer och mer diskutera livsstilsfrågorna i detta perspektiv, och vi måste naturligtvis också förbereda olika åtgärder när det gäller att fortsätta och intensifiera teknikomvandlingen för att få en hållbar utveckling, som också innefattar klimatfrågorna. Sverige är kanske det land i EU och i Europa som har de minsta utsläppen av koldioxid per capita. Vi ligger på 6 ton per invånare och år. EU ligger på 10 ton och USA på ungefär 20 ton. Om vi gjorde oss av med samtliga koldioxidutsläpp i Sverige skulle det motsvara 0,9 % av USA:s totala utsläpp.
Fru talman! Jag menar att det är oerhört viktigt att vi kommer fram till en ratificering av Kyotoprotokollet 2002 och att det sätts i sjön, även om det är en sämre överenskommelse än vad vi hade hoppats. Sedan är det viktigt att vi går före. Jag menar att det är det som visar på den politiska viljan och det politiska ansvaret inte minst gentemot u-länderna. Jag menar att vi måste hitta de praktiska framgångsvägarna. Det är en konferens och en proposition på gång. Det är väldigt intressant, och det är viktigt att vägarna framåt stakas ut där. Man kan bl.a. ta frågan om långtradartrafiken, som jag själv motionerat om. Man kan se om man inte kan införa dessa regleringar av långtadartrafiken, som står för en stor del av de utsläpp vi vill komma åt, för att kunna göra en omställning till järnvägen när det gäller tunga transporter.
Fru talman! Jag är helt överens med Per Lager i det han säger inte minst när det gäller möjligheten att påverka långtradartrafiken, något som jag tyvärr saknade i den artikel Birger Schlaug skrev tillsammans med Åkeriförbundet. Vi måste se vilka möjligheter det trots allt finns att föra över landsvägstransporter till räls, vilket naturligtvis ur miljö och klimatsynpunkt skulle vara en väldigt tilltalande lösning.
Fru talman! Det är lätt att konstatera att västvärldens oförmåga att komma överens vad gäller de frågor som är vid handen i dag hotar framtida generationer, de fattiga länderna och t.o.m. vårt välstånd och vår välfärd. Ändå tycks det vara så att det fortfarande finns människor som faktiskt inte tror på växthuseffektens varande och ifrågasätter densamma. Det verkar t.o.m. som att det finns stora politiska partier i denna kammare som ifrågasätter växthuseffekten. Avser miljöministern att göra några särskilda opinionsbildande insatser för att upplysa omkring denna fråga, så att den på ett bättre sätt blir allmänt känd bland svenska folket och hos en del svenska politiska partier? Jag skulle också vilja återvända till frågan om skatt på biobränsle. Det är onekligen så att det i finansplanen har aviserats ett införande av skatt på biobränsle. Det är ett faktum som miljöministern inte kan förneka. Då måste jag fråga om miljöministern är beredd att ompröva detta ställningstagande tillsammans med de samarbetspartner som regeringen har för närvarande, eftersom denna avisering motverkar de syften som vi i denna debatt vill uppnå. Den motverkar de långsiktiga investeringar som behöver göras bl.a. på energiområdet, som industrin och andra efterlyser. Man vill alltså ha långsiktighet när det gäller dessa saker. Det är aviserat en skatt på biobränsle i närtid.
Fru talman! Min tolkning av de rader i finansplanen som Eskil Erlandsson hänvisar till är denna: När vi inte behöver undantag vad gäller energiskatten för att få fram biobränslen ska vi betrakta energiskatten som en skatt på energi och inte på särskilda energislag. Koldioxidskatt och annat ska däremot inte läggas på denna typ av bränslen. Min bedömning är att vi har ganska långt kvar innan vi är i den situationen och att vi under överskådlig tid behöver olika typer av stimulanser för att få fram detta bränsle och göra det konstnadseffektivt, och dessutom för att man ska forska och jobba med teknisk utveckling på detta område. Sedan tar Eskil Erlandsson upp en avgörande fråga, nämligen människors och gruppers syn på växthuseffekten. Vi har ett förslag från Klimatkommittén som vi nu diskuterar inför klimatpropositionen om en informationskampanj. Vi får återkomma till hur vi väljer att hantera det förslaget. Men låt mig säga så här i den här grundläggande frågan: Jag kan ha respekt för människor som är skeptiska inför klimatförändringen, som menar att det här är så komplicerade och omfattande förändringar och så komplicerade sammanhang som bestämmer klimatet under lång tid framåt. Jag kan ha respekt för det även om jag inte delar den skeptiska grundhållningen, men jag har svårt att ha respekt för dem som säger att vi inte ska göra någonting förrän vi vet exakt hur klimatförändringarna påverkar oss under 10, 20, 30, 40 och 100 år framöver. Alla som bedömer den här frågan måste inse att man, när det stora flertalet av vetenskapsmän är överens om grunddragen när det gäller hur den här faran ser ut, måste vara beredd att diskutera att sätta in åtgärder i förebyggande syfte av rena försiktighetsskäl. Det tycker jag är väldigt viktigt att säga.
Fru talman! I den sista delen vad gäller opinionsbildning och liknande tycks miljöministern och jag vara helt överens. Det är utomordentligt viktigt att vi sprider kunskap kring de här frågorna och att vi på så sätt får alla med på vagnen. Men jag ska vända åter till det här om biobränslen. Den uppfattning som miljöministern här redovisar överensstämmer i mitt tycke inte med det som de facto står i finansplanen. Rimligen borde då miljöministern här och nu kunna lova att det i nästa ekonomiska dokument från regeringen kommer en skrivning som överensstämmer med det som miljöministern nu står här inför kammaren och talar om och vilket jag kan instämma i.
Fru talman! Om det är formuleringar som vi kan läsa på lite olika sätt ska vi naturligtvis försöka klara ut det, så att Eskil Erlandsson och jag åtminstone blir överens om vad som står i finansplanen. Det hoppas jag att vi kan göra.
Fru talman! Sammanbrottet i Haag gör det om möjligt ännu mer viktigt att komma åt trafikens ökande, för att inte säga skenande, koldioxidutsläpp. Meningen med koldioxidbeskattningen är ju att göra koldioxidneutrala bränslen och drivmedel mer konkurrenskraftiga, så att de ska kunna komma fram på marknaden. Då är det väldigt destruktivt att mineraloljedirektivet och lagen om skatt på bränslen innebär att man lägger koldioxidskatt på koldioxidneutrala drivmedel. Det är ett stort hinder för att de alternativ som ändå finns någonstans på marknaden ska kunna komma fram. Jag undrar om miljöministern är villig att verka för att mineraloljedirektivet och lagen om skatt på energi ska ändras, så att det blir möjligt att befria koldioxidneutrala drivmedel från koldioxidskatt.
Fru talman! Vi diskuterar den här frågan just nu på Miljödepartementet. Det förefaller som om det finns en hel del oenighet om vad mineraloljedirektivet egentligen låter oss göra, och vi försöker nu att klarlägga vilka handlingsmöjligheter som mineraloljedirektivet ger. Sedan är jag självfallet rent allmänt intresserad av att det skapas möjligheter. Det behövs möjligheter, särskilt i en inledningsfas, för att man ska kunna stödja den här typen av bränslen. Och jag tror att behovet av sådana möjligheter kommer att öka efter hand som det blir uppenbart att vi behöver göra mer också på det här området för att ersätta fossila bränslen med från klimatsynpunkt acceptabla bränslen.
Fru talman! Biogasen har ju ett undantag från mineraloljedirektivet och lagen om skatt på energi, och det finns pilotprojektsdispenser för viss produktion av etanol. Men i övrigt koldioxidskattebeläggs koldioxidneutrala drivmedel. Det är väldigt olyckligt. Jag är väldigt glad om miljöministern vill ta tag i den här frågan eftersom den naturligtvis är central för utvecklingen framöver.
Fru talman! Koldioxidskatt har vi ju därför att vi vill låta den typ av bränslen som har en klimatpåverkan vara med och bära kostnaderna för själva klimatpåverkan. Det är den grundläggande tanken. Då är det klart att bränslen som inte har den här egenskapen - bränslen som är förnybara och som finns med i ett kretslopp med skogen eller jorden - inte ska beläggas med koldioxidskatt. I den grundläggande frågan är vi fullständigt överens. Och det är klart att jag verkar även gentemot EU med den grundläggande utgångspunkten.
Fru talman! Jag tycker att det är sorgligt att miljöministern fick återvända från Haagmötet utan att konkreta handlingsplaner hade skrivits under. Jag beklagar det djupt. Detta skedde trots att det nu, som miljöministern här har deklarerat, finns en så stor samstämmighet om vad en fortsatt fossil förbränning kommer att orsaka. Men vi får väl som miljöministern sade nu koncentrera oss på det svenska ordförandeskapet. En punkt som jag skulle vilja kom upp överst på den dagordningen gäller flygtrafikens utveckling. Både här i Sverige och i Europa ökar flygtrafiken stort. Och flygtrafiken bär inte sina egna miljökostnader. Hur kommer Sverige att hantera denna punkt under ordförandeskapet? Jag vill också, som Birger Schlaug sade, att koldioxidskatten ska vara gemensam för EU. Visserligen är Miljöpartiet inte för gemensamma skatter, men även om vi inte hade haft EU skulle vi behöva ett forum där man just diskuterar och kommer överens om miljöskatter. Detta är en så stor och angelägen fråga eftersom det här gäller över landgränserna. Det gäller också flygtrafikens utveckling. Den berör de länder som flygplanen hela tiden passerar. Det är uruselt att flygtrafiken ska komma så lätt undan när koldioxidutsläppet är så stort jämfört med andra transportslag.
Fru talman! Jag tycker att det är trevligt att få fortsätta diskussionen med Kia Andreasson från i tisdags kväll, då vi hade en interpellationsdebatt om flygtrafikens påverkan. Kia Andreasson och andra vet att jag många gånger har sagt: Visst bör vi se till att flygtrafiken får bära sina miljökostnader på samma sätt som trafiken i övrigt åtminstone bär en del av sina miljökostnader. I det här fallet är det lite svårare att komma fram - det vet ju alla - eftersom det här är en så internationell företeelse. Men den svenska inställningen både i EU-arbetet och i det internationella arbetet inom ramen för ICAO är att vi ska hitta lösningar på det här problemet. Jag tror också här att det finns en ökad medvetenhet om detta i de inblandade länderna, men det är en trög process. Tyvärr tar det väldigt lång tid att nå de resultat som vi vill ha. Sedan undrar jag om det möjligen är en liten missuppfattning när det gäller det här med Sveriges inställning till koldioxidskatt inom EU. Visst vill vi ha en gemensam koldioxidskatt i EU. Det skulle inte finnas någonting som vore bättre för Sverige än om alla andra EU-länder införde koldioxidskatt och lyfte sin koldioxidskatt till den svenska nivån. Självfallet vill vi det, av miljöskäl, av konkurrensskäl och av alla tänkbara skäl. I det fallet råder det ingen som helst tvekan om den svenska grundhållningen, och det har jag upprepat vid flera tillfällen, naturligtvis också i diskussionen med mina kolleger i det europeiska miljörådet.
Fru talman! Det är ju bra att miljöministern har den inställningen. Men jag har hört Bosse Ringholm på EU-nämnden. Han vill inte gå denna väg och jobba för en gemensam koldioxidskatt i EU. Och det är det här som vi ideligen träffar på. Jag säger inte detta för att raljera eller för att försöka få en spricka i regeringen, men faktum är att ministrarna uttalar sig på olika sätt i de olika frågorna.
Fru talman! Jag har oerhört svårt att tro att Bosse Ringholm skulle ha några invändningar om Spanien lade koldioxidskatten på den svenska nivån. Tvärtom skulle han självfallet välkomna det. Jag har väldigt svårt att tro att Björn Rosengren, som näringsminister, eller Leif Pagrotsky, som handelsminister, skulle ha någonting att invända mot att vi utjämnade villkoren för konkurrensen genom att alla länder tog på sig en högre miljöbeskattning.
Fru talman! Man kan väl säga att Haagöverenskommelsen utgjorde halva vägen i arbetet med att godkänna Kyotoprotokollet. Så här i efterhand kan man väl också säga att det kanske var bra det som skedde. Miljöministern är ju nu ändå så pass aktiv i sitt arbete för att vi som ordförandeland ska driva den här frågan vidare. Jag tror att vi kan lyckas ganska bra, eftersom jag anser att vi i Sverige ligger i framkant i de här frågorna. Där lyckönskar jag miljöministern, och jag ser fram emot det arbetet. Det är bara det att ska vi få resultat måste vi också få med stora länderna - Kanada, USA, Japan - på båten. Kanske har någon här tidigare sagt detta. Risken är nog stor att vi får rucka lite framför allt på de mål vi har satt upp inom EU, dvs. att åtgärder ska ske till minst 50 % inom landet och till lika stor del utanför landet. Det ser jag som en uppenbar risk. Vad är strategin för att verkligen få med de här stora drakarna i båten? Det är nästan en förutsättning för att vi ska komma i land. Sedan vill jag ta upp en liten sak till, nämligen detta med att få acceptans hos befolkningen. Jag välkomnar verkligen den klimatkonferens som miljöministern nu pratar om, men det handlar ju också om att inte bara se miljöfrågorna som en tagelskjorta som ska vara på utan att också finnas med själv i arbetet. Här vill jag än en gång framhålla det arbete som sker inom ramen för utmanarkommuner. Vad kan miljöministern göra för att lyfta upp det arbetet, där man själv ser resultat i olika transportlösningar, i utbyggnad av fjärrvärme osv. och där man också kan avläsa lokala resultat?
Fru talman! Jag ser också väldigt positivt på utmanarkommunernas arbete, och också på den respons som andra kommuner har gett på de här utmaningarna. Jag har bett att få träffa utmanarkommunerna så snart som möjligt för att med dem diskutera deras erfarenheter och vad vi kan göra i framtiden tillsammans med kommunerna. Glöm heller inte att vi har ett oerhört viktigt klimatpolitiskt instrument i lokala investeringsprogram. Jag tror att alla utmanarkommuner har använt sådana som en del av sina ansträngningar för att minska utsläppen av koldioxid. Här finns det redan nu ett mycket aktivt samspel mellan staten och kommunerna, där staten kan bidra med pengar för angelägna miljöinvesteringar i kommunerna. Vi har redan åstadkommit beslut om investeringar i storleksordningen 20-25 miljarder kronor och därigenom minskat koldioxidutsläppen med i storleksordningen 1,7 1,8 miljoner ton, vilket är ett bra resultat. När det sedan gäller det fortsatta arbetet efter Haag är strategin helt enkelt att med ledning av de erfarenheter vi nu har gjort försöka hitta olika tänkbara möjligheter till kompromisser - för kompromisser måste det bli - som vi sedan kan diskutera med de ledande grupperna i världen. Jag har själv vid flera tillfällen träffat - jag har besökt henne och hon har besökt mig - fru Ebtekar, som är vicepresident och miljöminister i Iran och som nu kommer att tillträda som ordförande i den viktiga G 77-gruppen, dvs. utvecklingsländernas grupp. Jag kommer naturligtvis att besöka Washington så fort det är meningsfullt, dvs. när man har fått den nya administrationen på plats, för att med den börja föra de här diskussionerna. Vi kommer redan om två veckor i miljörådet att ha en diskussion där vi utvärderar Haag och diskuterar hur vi lägger upp strategin framöver.
Fru talman! Klimatfrågor var tidigare något som framför allt vetenskapsmän sysslade med. Därefter har, sedan några år, politikerna gjort detta till en stor fråga. Men i och med det har också argumenten, tror jag mig våga säga, både förenklats och förgrovats. Just nu är det koldioxiden som man skjuter in sig på, och det gör att många framstående forskare är mycket olyckliga över att de har svårt att få anslag till att forska om andra orsaker till klimatförändringar än de som har ett direkt samband med koldioxid. För några år sedan talade man om att det var havsströmmar. Det var El Niño i Stilla havet och det ena med det andra. Detta är det mycket svårt att få gehör för i dag. Den här politiska accenten tyckte jag framkom på ett rätt allvarligt sätt när miljöministern tog Arvika som ett exempel. Den översvämning som de boende i Arvika har råkat ut för är oerhört tragisk. Men globalt sett, och det är ju det vi talar om, är trots allt Arvika en mycket liten del av vårt jordklot. Jag tror att det är fel att ta detta som exempel på den pågående miljöförstöringen. Dessutom skulle jag vilja fråga miljöministern: Är det inte klokt att poängtera hur enormt stor osäkerheten är kring all klimatforskning, inklusive koldioxiden, och att varje klimatförändring inte nödvändigtvis är en förändring till det sämre?
Fru talman! Det har självfallet funnits klimatförändringar under jordens hela sex miljarder år långa historia. Växthusgastäcket runt jorden bidrar nu till att vi har en medeltemperatur på jorden på ungefär +15 °C. Utan växthusgaser hade vi haft 15 °C. Växthusgaserna är på så sätt en förutsättning för livet på jorden. Sedan industrialismen började har vi ökat växthusgaskoncentrationen i atmosfären med 35 40 %. Om man tänker på vilken oerhörd kraft det låg i växthusgaserna redan tidigare måste man förstås fundera över vilken kraft som ligger i den här ökningen och den fördröjning som klimateffekterna bevisligen har. Under de senaste 12-14 åren har 10 11 varit de varmaste vi uppmätt sedan vi började mäta genomsnittstemperaturer på jordklotet i mitten av 1800-talet. Det vi nu upplever stämmer väldigt väl med klimatforskarnas modeller. Det finns inget miljöområde som varit utsatt för en sådan ingående vetenskaplig granskning som klimatpolitiken. FN:s internationella expertpanel om klimatförändringar har 3 000 forskare jorden runt som hela tiden jobbar för att hitta en vetenskaplig konsensus i den här viktiga frågan. Man kommer nästa år att lägga fram en rapport, och vi vet redan att man där skärper sina varningar jämfört med den förra rapporten. Men även om vi säger att man nog inte ska ge sig tusan på att det är så här tycker jag att det faktum att så många framstående forskare är så eniga i en sådan här fråga gör att ingen egentligen har den moraliska rätten att säga: Vi ska inte göra någonting, för jag vet att det inte sker någon klimatförändring. Alla måste vara inställda, på grund av försiktighetsprincip och annat, på att ändå vidta åtgärder, både för att hejda klimatförändringen och för att se vilken sårbarhet ett samhälle som t.ex. det svenska har inför de förändringar som kommer att ske.
Fru talman! Jag håller helt med om att detta naturligtvis inte är ett argument för att inte göra någonting. Det är det inte heller tal om. Frågan är: Kan man även forska på andra områden? Kan det finnas andra faktorer än CO2 i dag? Att det finns omfattande forskning på området är vi säkert alla bara tacksamma och belåtna för. Detta är dock en paradox för många som sysslar med t.ex. kärnkraftsavfallet. Vad sysslar man med där? Jo, hur vi ska begrava kärnkraftsavfallet så att det överlever en ny istid. Samtidigt bekymrar vi oss för hur vi ska få stopp på växthusgaserna. Det här är förbryllande för många.
Fru talman! Självfallet bör och ska man forska på andra områden också. Såvitt jag förstår pågår det i dag forskning om t.ex. solfläckarnas påverkan på klimatet. Jag förstår inte riktigt frågan. Jag har inte upplevt att det är något slags forskningsförbud kring alla andra förklaringar till klimatförändringarna än just koldioxidutsläppen.

Då återupptar kammaren sina ajournerade förhandlingar. Vi övergår till frågestund. Följande statsråd kommer att delta: Statsrådet Ingela Thalén, kulturminister Marita Ulvskog, statsrådet Mona Sahlin, statsrådet Ulrica Messing och miljöminister Kjell Statsrådet Ingela Thalén besvarar såväl allmänpolitiska frågor som frågor inom sitt eget ansvarsområde inom regeringen.
Herr talman! Jag skulle vilja fråga kulturministern. Enligt uppgifter som har läckt ut i dag avser Sveriges Television att lägga ned de digitala sändningarna dagtid de åtta första månaderna nästa år. Det gör man samtidigt som riksdagen i dag har beslutat att vi ska satsa mer pengar och bygga ut digital-TV verksamheten. Detta kan få oanade konsekvenser för public service framtid. Delar kulturministern min upfattning att det är ett märkligt beteende?
Frågor till övriga statsråd förutsätts beröra deras ansvarsområde inom regeringen. Jag vill erinra om att frågor och svar ska vara korta och inte överstiga 1 minut.
Vad avser kulturministern vidta för åtgärder för att göra det möjligt att tekniken ska kunna byggas ut även i framtiden, att alla ska kunna se TV överallt i landet i fortsättningen och att public service ska räddas?

Herr talman! Dessa uppgifter är nya för mig. Jag kan alltså inte reagera på dem. Det enda jag kan säga är att riksdagen har fattat ett beslut med anledning av regeringens förslag som innebär att vi lyfter bort det förbud som har legat för Teracom att se till att den analoga tekniken skiftas till digital teknik i hela landet. Det finns nu en möjlighet att bygga ut den digitala verksamheten i marknätet i hela landet. Det är en väldigt viktig markering. Det betyder väldigt mycket för public service framtid. Jag utgår från att styrelsen för Sveriges Television också är uppmärksam på det.
Herr talman! Jag tackar för det svaret. Det är en viktig markering. Det är egentligen en vida större fråga än just en fråga om de åtta månaderna. Det gäller att public service får grepp om den nya tekniken. Jag förstår att kulturministern avser att reagera. Jag utgår från att så sker.
Herr talman! Vi befinner oss just nu mitt uppe i arbetet med det nya avtalet mellan public serviceföretagen och staten, där riksdagens samtliga partier också är involverade i Public service-beredningen. Där är frågan om den digitala sändningstekniken i marknätet en central framtidsfråga. Det finns här inga delade meningar i förhållande till public serviceföretagens styrelser. Jag utgår från att det finns någon förklaring till det här beslutet, om nu uppgifterna som läckt ut är korrekta.

Herr talman! FN:s internationella handikappdag, som är nu på söndag, uppmärksammades här i riksdagen i går och i dag bl.a. genom en konstutställning och ett antal seminarier. Under gårdagens seminarier blev vi nog alla ganska chockade och mycket upprörda när vi fick höra att det fortfarande i f.d. kommunistländer förekommer mycket omänsklig behandling av funktionshindrade. Jag kan ta ett exempel. I ett hus som är avsett för 12 personer bor det 80 personer. Det finns inga fönsterrutor i fönstren. Det är tre personer som personal. Det finns inget rinnande vatten. Bland dessa länder är flera ansökarländer till EU. Deras regeringar försöker att dölja problemet. Jag vet att inget EU-land har tagit upp den här frågan än. Sverige är ordförandeland nästa år: Är Sveriges regering bredd att lyfta den här frågan och få upp den på bordet?
Herr talman! Barnens rättigheter över huvud taget, och naturligtvis gäller dessa också barn som har särskilt skyddsbehov, är sådana frågor som ingår i diskussionen kring det vi kallar för den sociala agendan. Sverige har i olika sammanhang lyft upp barns rättigheter. Det är självklart att det som nu har lyfts fram vid konferensdagarna är sådana saker som också måste tas upp när man diskuterar de sociala skyldigheterna i ansökarländerna. Sverige kommer som ordförandeland att också bevaka dessa frågor.
Herr talman! Nu gäller det kanske inte i första hand barn. De kan ibland få en lite bättre behandling. Det här gäller vuxna. Vi har fått dessa uppgifter från Bengt Lindqvist, f.d. socialminister, som är FN:s speciella rapportör om handikappfrågor. Vi som har lyssnat på dessa seminarier representerar alla partier, och vi är lika mycket upprörda allihop. Bengt Lindqvist sade i klartext att inget land bör slippa in i EU så länge detta förhållande råder. Det är fråga om mänskliga rättigheter. Den här frågan kanske behöver lyftas fram separat och inte kopplas till barnens rättigheter utan till de funktionshindrades rättigheter. Det är inte bara i den här frågan ansökarländernas regeringar försöker dölja förhållandena och inte vill diskutera dem. På samma sätt är det med trafficking. Man försöker att inte diskutera det. Sveriges regeringen har en väldig chans att lyfta fram frågan om funktionshindrade och ställa lite krav på ansökarländerna att de följer de mänskliga rättigheterna även när det gäller funktionshindrade.
Herr talman! Det är alldeles riktigt. Sverige känner ett stort ansvar och kommer att efter bästa förmåga fullfölja det ansvaret och driva frågan. När det gäller funktionshindrades rättigheter över huvud taget kommer ett särskilt möte att arrangeras under vårt ordförandeskap just för att diskutera bl.a. dessa frågor. Precis som Marietta de Pourbaix-Lundin sade finns det anledning för oss att understryka detta i våra bilaterala kontakter med ansökarländerna.
Herr talman! Jag har en fråga till miljöministern. Ett holländsk fartyg som är lastat med avfall har stoppats av Greenpeace. Det visade sig att det var Jag ser ett problem. Det är att Sverige håller på att bli en stor importör av avfall. Utvecklingen har varit väldigt kraftfull. År 1996 importerades 53 000 ton. År 1998 importerades 110 000 ton, och i år ser det ut att bli nästan 300 000 ton. Det är en ökning med 600 %. Det kan man också kalla tillväxt, men det är inte någon lysande tillväxt. Vi är många i denna kammare som skulle vilja ha en förbränningsskatt när man förbränner avfall. Regeringen har diskuterat det lite grann. Hur är stämningarna i regeringen just nu när det gäller avfallsskatt? Är vi på väg att få en eller inte?
Herr talman! Jag har tidigare också oroat mig för den ökning som finns av import av avfall. Jag lämnade ett uppdrag till Naturvårdsverket för ungefär ett halvår sedan för att få ett underlag till att gå vidare och diskutera det eventuella behovet av en avfallsskatt. Beskedet jag fick från Naturvårdsverket är att även om det importerade avfallet ökar är det fortfarande väldigt små kvantiteter i jämförelse det vi producerar själva. Det är ungefär 2 %. Den omfattningen gör inte att det är ett akut behov av att införa en avfallsskatt, men naturligtvis ska vi följa utvecklingen ytterligare. Just nu funderar jag på hur vi ska gå vidare. Importen av avfall är ett problem, men det finns andra problem. Det problem jag är mest oroad för är om förbränning av avfall inkräktar på biologisk behandling avfall. Det gäller om vi förbränner i stället för att t.ex. röta organiskt avfall och får fram biogas. Det stämmer inte heller med den avfallshierarki som jag tycker att det är rimligt att vi ska arbeta med utgångspunkt från.
Herr talman! Jag delar Kjell Larssons uppfattning i den frågan, att det finns flera skäl som talar för en avfallsskatt. Många länder har ju en avfallsskatt. Det är därför som man exporterar avfall till länder som inte har det. Det blir för dyrt att ta hand om avfallet hemma. På det här sättet konkurreras biobränslen ut. De som har satsat på energiskog känner att de är orättvist behandlade. De har fått en massa löften om ett visst pris, men så blir det inte och då blir det marigt för dem att överleva. Om jag förstår Kjell Larsson rätt är Socialdemokraterna vågmästare i den här kammaren när det gäller denna fråga. Det står mellan Moderaterna och oss andra. Det är dags nu att sätta ned foten och införa en skatt på förbränning av avfall. Kan denna vågmästarsituation bidra till att regeringen påskyndar sitt tänkande i denna fråga?
Herr talman! Det kan ju vara tvärtom också. Det är väldigt behagligt att vara vågmästare, det vet ju Birger Schlaug bättre än någon annan. Man känner en stark makt och en stor möjlighet till inflytande. Det är möjligt att vi har lust att suga på den goda karamellen. Jag ser också det stora problemet med om förbränningen inkräktar på den biologiska hanteringen av avfallet. Det är bedömningar som vi nu håller på att göra. Import av avfall är egentligen inte det stora problemet. Det allra viktigaste är att vi behandlar förbränning av avfall så att vi inte får de negativa miljökonsekvenser som vi annars skulle ha fått. Där införde Sverige redan under 1980-talet de då strängaste reglerna för hur avfallet från sopförbränning ska renas och vilka krav som man ska ställa på detta. Nu har vi arbetat med ett EG-direktiv som kommer att skärpa kraven ytterligare på ett sätt som också kommer att påverka oss i Sverige, och det träder i kraft så småningom. Det är klart att det är oerhört viktigt att om vi ska tillgodogöra oss energiinnehållet i avfall - vilket det finns många skäl för - ska vi också garantera att det inte blir några farliga utsläpp från den förbränningen.
Herr talman! Jag vill fråga storstadsministern vilka skälen är till den rapporterade tillväxtavmattningen i Stockholms län.
Herr talman! Jag vet inte riktigt vilket underlag som Fredrik Reinfeldt stöder sig på när han talar om den pågående tillväxtavmattningen i Stockholms län. Däremot vet jag att regeringen arbetar hårt. Jag önskar att de ansvariga politikerna i Stockholms stad och Stockholms län arbetade ännu hårdare med att förstärka kampen mot segregationen och arbetslösheten och för att få fart på byggandet av hyreslägenheter i storstadsområdena. Det är detta som storstadsministern jobbar med.
Herr talman! Det är väl ändå bra, storstadsministern, om vi börjar med att vara överens om att det finns sådana siffror. Merita Nordbanken har pekat på att trots utvecklingen under 1998 och 1999, då Stockholm var en sorts motor för tillväxten, går det nu ned. Man spår att redan nästa år kommer tillväxten i Stockholm att vara lägre än i övriga delar av landet. Motorn blir ett släpankare. De flesta torde vara överens om att det beror på en lång rad bristsituationer som nu uppträder. Det är brist på bostäder trots att det finns en omfattande politisk planering för att bygga, men det finns många processer som håller byggandet tillbaka. Det är brist på infrastruktur. Regeringen skickar inte några pengar till regionen eftersom man är så upptagen med att skicka pengar till andra ställen. Det pågår en regional straffbeskattning av Stockholmsregionen med värnskatter, med utjämningsskatter och med höga fastighetsskatter som regionalt brännmärker Stockholmsregionen. Det är nog inte så att jag ska stå här och svara för vad mina partivänner gör i Stockholms stad och i Stockholmsregionen, utan det är dags för storstadsministern att tala om vad agendan blir för att få fart på tillväxten i Stockholmsregionen igen. Utan tillväxt i Stockholmsregionen stannar nog tillväxten av i resten av Sverige.
Herr talman! De bristsituationer som Fredrik Reinfeldt talar om gäller t.ex. bristen på bostäder. Då kan vi gemensamt anstränga oss mer, herr Reinfeldt, för att bygga t.ex. fler hyreslägenheter i storstadsområdena. Det finns också en begynnande brist på arbetskraft, samtidigt som det är en stor grupp människor - akademiskt utbildade, men med utländsk bakgrund - som inte har arbete. Då kan vi gemensamt anstränga oss mer för att dessa människor ska få delta i uppbyggandet av tillväxten i storstadsområdena. Stockholm är en nettobidragstagare och inte ett område som - vilket Fredrik Reinfeldt beskrev - straffbeskattas för att hjälpa andra regioner. Hela Sverige behöver leva, och det gäller både storstadsregioner och glesbygdsområden. Vårt skattesystem syftar till att bidra till att utveckla alla delar av Sverige. Där finns Stockholm med. Med en annan politisk ledning i storstadsområdena skulle tillväxten möjligen kunna fördelas på ett annat sätt i Stockholm.
Herr talman! Jag vill ställa en fråga till statsrådet Ingela Thalén. Det handlar om Opus Dei. Opus Dei är en konservativ, fundamentalistisk katolsk rörelse med sitt ursprung i Spanien. Man har ca 80 000 medlemmar i över 100 länder. Det finns delar av den här rörelsen i dag även här i Sverige. Katolska kyrkan har inte velat ta i itu med den här frågan. Opus Dei erhåller också statliga och offentliga medel för att bygga upp sin verksamhet.
Herr talman! Jag måste säga att jag har ingen som helst möjlighet att gå in i en diskussion vare sig om denna rörelse - som jag är mycket litet orienterad om - eller huruvida dess medlemmar finns i centrala positioner i Europa eller i något annat land. Jag måste be Carina Hägg att återkomma till frågan i ett annat sammanhang.
Herr talman! Jag tror att det av svaret framgår att det är ett problem som är vidare, och det är att vi inte observerar den här typen av rörelser. Vi är vana att observera politiska partier och deras inflytande. Andra mycket starka organisationer som också har en politisk agenda har vi inte samma beredskap för att bemöta och hantera. Jag hoppas att man från regeringen framdeles kommer att följa Opus Dei och dess inflytande över kommissionen, och inte minst över andra organisationer såsom biståndsverksamheten.
Herr talman! Den senaste kommentaren som Carina Hägg gör vidgar ju begreppet något. På vilket sätt ska de parlamentariska församlingarna och Europaorganisationen - EU-samarbetet - vara vaksamma på de politiska partiernas inflytande? Det gäller kanske i fler sammanhang än just det som Carina Hägg tar upp. Men när det gäller ursprungsfrågan vill jag ändå be Carina Hägg att återkomma i ett annat sammanhang.
Herr talman! Jag vill ställa min fråga till statsrådet Mona Sahlin, och det gäller arbetslösheten bland unga. Jag läste en debattartikel i går i Dagens Nyheter, som jag förmodar att statsrådet också har läst, där Ungdomsstyrelsens generaldirektör Leif Linde är mycket kritisk till hur utvecklingsgarantin, som ska hjälpa unga att få jobb, fungerar. Ungdomsgarantin infördes 1998, och den har inte alls fungerat som det var tänkt i form av en experimentverkstad där man skulle sammanföra företag, studieförbund och ungdomar för att hjälpa de ungdomar som har svårt att få jobb. Det är bra att väldigt många ungdomar i dag får jobb, men de som inte får det har det värre än någonsin. Jag vill gärna höra vad statsrådet avser att göra med anledning av den rapport om dessa frågor som kommer från Ungdomsstyrelsen.
Herr talman! Jag har tyvärr inte läst artikeln. Dessutom är det statsrådet Björn Rosengren som är ansvarig för arbetsmarknadspolitiken när det gäller unga. Däremot försöker jag följa denna fråga noga. Jag känner igen mycket av det som Helena Bargholtz här uttryckte. Arbetslösheten bland unga har gått ned oerhört mycket under de senaste åren, och den fortsätter också att minska. De grupper som fortfarande står utanför berör mitt område, därför att dit hör t.ex. ungdomar med en annan etnisk bakgrund. Jag följer frågan noga och ska också ha diskussioner med AMS om hur vi ytterligare kan förstärka kampen för att se till att också dessa ungdomar får plats på arbetsmarknaden tidigt. Men jag får återkomma när jag har läst artikeln.
Herr talman! Jag får be om ursäkt för att jag inte riktigt kunde hålla isär fögderierna. Det har ju skett en viss växling av arbetsuppgifter. Statsrådet har ju som storstadsminister en viktig funktion här, eftersom det är många ungdomar i storstäder som tillhör den kategori som nu inte får jobb och som verkligen kommer att bli den nya underklassen. Jag kanske ändå kan få en synpunkt från statsrådet om hon anser att utvecklingsgarantin förefaller vara bra eller om hon vid kontakterna med Björn Rosengren anser det vara värt att ta upp en diskussion om ifall den ska förändras eller avskaffas.
Herr talman! Självfallet är det så att så länge det finns unga människor som får vänta alltför länge med att bli ianspråktagna på arbetsmarknaden, alltså att bli behövda och få en plats, fungerar inte systemet tillfredsställande. Jag ska själv titta närmare på det här och diskutera det med Björn Rosengren. Men jag kan i dag inte svara närmare på om det sker ett arbete för att förändra just utvecklingsgarantin.
Herr talman! Jag skulle vilja ställa en fråga till kulturminister Marita Ulvskog. Den handlar om okulturen. Natten mellan fredagen och lördagen följde jag med Norrmalmspolisen ut på stan. Vi var då inne på två porrklubbar och såg en mycket kvinnoförnedrande verksamhet med danser i enbart tunna stripteasekläder. Samtidigt visades otäcka porrfilmer och serverades champagne som förberedelse för massage. Nu undrar jag: Vad gör kulturministern för att höja kvinnans värde i kulturen? Förs det diskussioner inom regeringen om att stänga dessa bordeller? Jag må tyckas vara gammaldags och konservativ, men detta var något av det värsta jag har upplevt.
Herr talman! Porr är inte kultur enligt min mening. Däremot är vi många engagerade ministrar i regeringen som tycker att exploateringen av barn och kvinnor är något som vi bör mota på olika sätt; med lagstiftning, genom alternativ, genom att bedriva t.ex. en socialpolitik, en arbetsmarknadspolitik och en kulturpolitik som gör att de här företeelserna bekämpas. Vi är många som arbetar med detta, kanske i första hand justitieministern men naturligtvis också jämställdhetsministern och jag som kulturminister.
Herr talman! Detta är ju motsatsen till vad Marita Ulvskog sysslar med som kulturminister. Jag kallar det okultur. Vi måste bryta det här mönstret, kanske med arbetmarknadsprojekt för unga tjejer inom det här yrket och med samtal. Skolans arbete och allt som görs mot mobbning, för värdegrundsarbetet, för allas lika värde bryts ju ned fullständigt av sådant här beteende. Ett kafé eller en restaurang skulle ju inte kunna visa grova porrfilmer offentligt. Eftersom det på porrklubbarna också bedrivs servering, är det ju inget slutet sällskap som porrfilmerna visas för. Är detta verkligen tillåtet, och vad gör kulturministern?
Herr talman! Serveringstillstånden beslutar Stockholms kommun om. Jag hoppas att frågeställaren kan tala om detta med sina partikamrater, de kristdemokrater som sitter i ledningen för Stockholms kommun i dag. De borde engagera sig i detta på samma vis som vi gör i regeringen. I övrigt tror jag att det inom porrindustrin kan handla om svårt utnyttjade kvinnor som har utsatts för sexuella övergrepp vid unga år. Men ytterst och i grunden handlar det om de klassiska sociala klassfrågorna och om att vi har för stora sociala skillnader i den här stan.
Herr talman! Jag skulle vilja rikta en fråga till Som vi talat om tidigare ligger det nu ett fartyg vid Igelstaverket i Södertälje. Svenska och holländska myndigheter är överens om att det är fråga om gult avfall, för vilket det krävs tillstånd att föra in i Sverige. Något sådant tillstånd finns inte. Avfallet består bl.a. av kreosotimpregnerade slipers. Nu har det visat sig att det också krävs tillstånd för att föra ut det. Det kan ta upp till fyra veckor eftersom ansökan måste göras av Icova i samarbete med Söderenergi. Jag undrar om miljöministern har någon möjlighet att hjälpa till för att det här fartyget ska föras ut? Man är ju överens om att lastens innehåll gör att fartyget inte ska finnas i Sverige.
Herr talman! Det här är en rättslig fråga, eftersom man verkar vara överens om att det krävs tillstånd för detta fartyg att lossa sin last i Sverige. Det är klart att det kan finnas den typen av komplikationer som Karin Svensson Smith pekar på och att det nu krävs tillstånd för att föra i väg lasten från Sverige. Jag har inte ställts inför den frågan. Finns det något som jag kan göra för att få ordning på den här situationen ska jag naturligtvis göra det. I övrigt tror jag att det här är en välbehövlig varning för dem som inte har uppmärksammat att vi har ganska stränga regler för export och import av avfall.
Herr talman! Jag tycker också att det är en nyttig påminnelse om att vi kanske inte har så bra grepp på det avfall som importeras till Sverige. I och med att Sverige, till skillnad från många andra länder, har skattebefriad avfallsförädling finns det onekligen risk för att vi får importerat avfall och avfallsdumpning i Sverige. Klassificeringen av vad som är miljöfarligt avfall eller ej råder det ju ingen konsensus om internationellt sett.
Herr talman! Ja, självfallet är jag det. Vi får nu titta på vad det är som har hänt vid Igelstaverket, med exporten och den tilltänkta importen för att se om det finns brister i rapporteringssystem och i uppföljningssystem som vi måste täppa till. Också här är naturligtvis svaret att om sådana förändringar behövs ska vi självfallet genomföra dem. Eftersom vi har ganska stränga regler för import och export av den här typen av avfall som klassas som farligt - det finns ju olika klasser beroende på hur farligt det är - ska vi naturligtvis ha ett system som gör att vi kan göra en uppföljning. Vi ska också veta att det finns ett rapporteringssystem och vara hyggligt säkra på att reglerna följs.
Herr talman! Jag vill ställa en fråga till statsrådet Det finns olika forskningsresultat som slår fast att skogsbruket i södra Sverige inte bedrivs på ett uthålligt sätt. Det gäller både markens långsiktiga näringsbalans och biologisk mångfald.

Herr talman! När vi fattade beslut om den nuvarande lagstiftningen - jag tror att det är ungefär sju år sedan - bestämde vi oss för att den skulle ha två tydliga mål, både ett miljömål och ett produktionsmål. Dessa mål ska utvärderas en gång per mandatperiod. Det är dags för Skogsvårdsstyrelsen att göra nästa utvärdering under nästa år, alltså 2001. Skogsvårdsstyrelsen ska återkomma till mig och regeringen senast i december 2001. Då ska vi titta på hur de mål som hittills gällt har följts upp, vilka brister som finns, vilka mål som behöver förtydligas och vad vi behöver göra för att underlätta för små och stora skogsägare att nå upp till målen. Jag avser att återkomma till riksdagen under våren 2002 för att kunna diskutera detta. Men jag kan berätta att redan i dag är Skogsvårdsstyrelsen uppfattning att det finns tre viktiga saker att fokusera på inför den utvärdering som kommer. Den ena handlar om biotoperna, den andra handlar om återväxten och den tredje handlar om viltfrågan. I alla dessa tre frågor varierar det oerhört mycket, beroende på vilken del av vårt land som man tittar på.
Herr talman! Skogsvårdslagen jämställer ju produktionsmålet och miljömålen. Men det gör det svårt att utforma ett praktiskt skogsbruk just för att man jämställer målen. Överväger man i den översyn som man kommer att göra att först fastlägga miljömålen och sedan se till att man anpassar skogsbruket till dessa mål?
Herr talman! Det är ju alltid så när man sätter upp nya mål att vägen att nå målen delvis är en lärandeprocess. Skogsvårdsstyrelsen har därför lagt ned både tid och energi på att hitta former där man kan informera och utbilda olika skogsägare om hur de kan nå upp till målen. Jag har ingen avsikt att i dag på något sätt ändra inriktning i den skogspolitik som antogs 1993, för sju år sedan. Jag tycker att det är viktigt att följa upp båda målen, alltså att inte tumma på miljömålet för att förbättra produktionsmålet utan att se till att produktionsmålet kan nås via en god miljövård.

Herr talman! Jag delar helt Marianne Anderssons lyriska beskrivning av verksamheten vid Nordiska Akvarellmuseet. Det är en väldigt god idé. Det är en idé som dessutom har kunnat realiseras på ett sätt som stämmer överens med alla drömmar som man kan ha om kulturpolitiskt lyckosamma projekt. Staten har inte varit inne i detta projekt. Vi har följt det. Vi har haft kontakter med Nordiska Akvarellmuseet. Jag vet att de också via Nordiska ministerrådet har försökt att göra detta till ett sant nordiskt projekt genom att få en gemensam nordisk finansiering. Jag följer detta projekt noga, men jag kan inte när vi just har antagit en budgetproposition närmare gå in på statens eventuella ekonomiska engagemang i framtiden. Jag delar dock helt Marianne Anderssons bedömning av detta projekt.

Herr talman! Nu tycker jag inte som Marianne Andersson att det aldrig skulle hända något om det inte skedde saker ute i varje komun eller region. Det är faktiskt så att regering och riksdag tillsammans tar egna initiativ. Det kan börja växa spännande verksamheter ur det också. Men visst sker det mycket runtom i landet som är kolossalt intressant för oss alla som har ett nationellt intresse på kulturens område. Sedan är det ju så att vi inte kan satsa statliga pengar i allt som sker. Men vi kommer från Kulturdepartementets sida att följa utvecklingen vid Akvarellmuseet noga eftersom det är ett mycket lovvärt och också konstpedagogiskt intressant projekt.
Herr talman! Jag har en fråga till antingen statsrådet Ulrica Messing eller miljöminister Kjell Larsson. I Kalmar län har man under det här året observerat ekarna, de ekar som är äldre än 60 år, i ett speciellt projekt. Man har då kunnat konstatera att i t.ex. Västerviks komun är mellan en fjärdedel och en femtedel av samtliga ekar skadade. Vad det här beror på kan man naturligtvis inte säga efter så kort tid. Jag vill fråga om ministern, eller ministrarna, är beredda att medverka till en finansiering så att projektet kan fortsätta under t.ex. en tioårsperiod och samtidigt vara med och finansiera den forskning som behövs för att få fram bra analyser av sakernas tillstånd.
Herr talman! För det första gäller det att se till att vi får bättre kunskap om orsakerna till den här utvecklingen. Jag vågar inte nu gå in på en diskussion om vilka pengar det finns för just det här specifika projektet, det var ett tag sedan jag diskuterade frågan senast. Men allmänt sett är det klart att det underlättar för en sådan finansiering att vi har kunnat öka resurserna både till miljöforskningen och till miljöövervakningen på ett näst intill dramatiskt sätt under de senaste åren. Sedan gäller det också att på grundval av de nya kunskaper som vi hoppas få fram snabbt sätta in bra, relevanta åtgärder. Det får bli en diskussion i kommande budgetsammanhang, när vi vet lite mer om vilka åtgärder om kommer att behövas. Jag delar uppfattningen att det här ett stort och viktigt problem som vi verkligen måste försöka lösa. De gamla, stora träden är en väldigt viktig del av den svenska naturskatten. De är inte minst viktiga eftersom det har tagit hundratals år för dem att växa till den ståtlighet som många av dem uppvisar i dag.
Herr talman! Jag vill tacka för svaret. Jag tycker att det låter väldigt uppmuntrande. Nu är det väl så att Västerviks kommun tyvärr inte är den kommun som är värst drabbad i Kalmar län. Det finns andra exempel som är ännu värre. Den forskning som har gjorts hittills på träsidan har i första hand varit inriktad mer på tallskog och barrskog. Jag ser framför mig en utveckling som gör det nödvändigt att tillgodose behovet av forskning även när det gäller lövskogen i mycket större omfattning än i dag. Jag hoppas att vi tillsammans ska kunna nå ett sådant resultat.
Herr talman! Vi behöver inte förlänga den här diskussionen. Jag är beredd att ta fram ytterligare information om hur läget är just nu. Det kan jag inte göra på rak arm eftersom jag inte har diskuterat den här frågan på länge. Men en skriftlig fråga skulle jag naturligtvis omedelbart kunna besvara. Sedan förstår jag det också så att vi har en gemensam uppfattning i grundfrågan. Vi vill se till att vi inte utsätter de här träden för någon fara utan att vi också i framtiden ska kunna leva med dem som ett fint inslag i landskapet.

Herr talman! Regeringen tycker att den borgerliga majoriteten i Stockholm för en dålig bostadspolitik och en dålig trafikpolitik. På senare tid har ett enskilt statsråd dessutom riktat förvånande och förödande kritik mot den socialdemokratiska ledningen i Stadshuset. Jag vill mot den bakgrunden till statsrådet Sahlin ställa följande fråga: Vilka konstruktiva initiativ kommer statsrådet att ta för att kompensera Stockholm för den påstådda inkompetensen hos Socialdemokraterna och hos majoriteten i Stockholms stadshus?
Herr talman! Ibland förundras man över nivån på de frågor som ställs här i kammaren, det måste jag säga. Om det var jag som avsågs, att jag skulle ha uttryckt stor och förvånande kritik mot den socialdemokratiska ledningen i Stadshuset, är det bara trams. Och det finns bara en grupp som kan göra något åt den i mitt tycke inkompetenta ledningen i Stadshuset. Det är väljarna vid nästa val. Då hoppas jag att både jag och herr Skårman får svar på vilken ledning Stadshuset ska ha i framtiden.
Herr talman! Jag vill bara hänvisa till Dagens Nyheter den 28 oktober. Därutöver vill jag konstatera att det för storstadsfrågor ansvariga statsrådet uppenbarligen inte kommer att ta några konstruktiva initiativ för att förbättra situationen i Stockholm. Jag vill därför ställa följande fråga: Vad ska vi ha en s.k. storstadsminister till, eftersom det som har föreslagits har föreslagits av statsråd som tidigare hade ansvaret?
Herr talman! Den i regeringen ansvariga för bostadspolitiken jobbar mycket hårt med att få fram bättre system för att kuna få fart på bostadsbyggandet i Stockholm. Men ansvarig för detta är också den borgerliga ledningen i Stockholm. Den i regeringen ansvariga ministern för trafiken jobbar hårt med att tillsammans med Stockholms stad och Stockholms län få fram bättre lösningar för trafiken i Stockholm. Den i regeringen ansvariga för segregationen, nämligen jag, och storstadsavtalen, nämligen jag, jobbar hårt för att ibland tillsammans med och ibland på tvärs mot den borgerliga ledningen förändra situationen för många av de arbetslösa och utslagna i Stockholm. Och det är den uppgiften som ett socialdemokratiskt statsråd med ansvar för storstadsfrågorna har. Om man vill göra någonting åt dem som egentligen är ansvariga för det som jag tycker är katastrofalt i Stockholms stad och i landstinget, så får man som väljare göra det om snart två år.
Herr talman! I morgon ska vi ha debatt i kammaren om invandrare och flyktingar och med huvudvikt på integration. Jag trodde att statsrådet Sahlin skulle vara med men fick i går veta att så inte är fallet. Jag passar därför i stället på att nu ställa en fråga till statsrådet. Miljöpartiet har inte motionerat om Integrationsverkets avskaffande. Men vi var ett av de partier som röstade emot dess bildande 1997. Jag ville ge det en chans, men nu börjar jag undra lite grann. År 1999 var mitt utskott på besök på bl.a. Integrationsverket. Då fick vi veta att verksamheten hade pågått under bara ett år. Man visste därför inte så väldigt väl vad man skulle arbeta med osv. Sedan besökte vi Integrationsverket efter ytterligare ett år. Då hade man en ny chef, och då hette det att han var så ny att man fortfarande låg i startgroparna. Och nu konstaterar man att en fortlöpande utvärdering bedrivs men att det är för tidigt att göra en samlad bedömning av verkets arbete. Man säger också att arbetet med kommunerna har stött på vissa svårigheter.
Herr talman! Integrationsverket är i sammanhanget en relativt ny myndighet som jag tycker undan för undan har funnit sin roll, byggt upp en kompetens och på det stora hela arbetar mycket bra med de ansvarsområden som man har. Jag hoppas verkligen att frågeställaren vill vara lite mer tålmodig och möjligen ge Integrationsverket en chans till, därför att sanningen ju inte är att ingenting har hänt under dessa år. Man har haft ett på många vis svårt och trögt arbete som man, tycker jag, under den senaste tiden har utfört på ett allt bättre och tydligare sätt, också under den nya ledning som Integrationsverket nu har. Jag tror därför att vi har ett bra och kompetent redskap i Integrationsverket för att få fart på integrationspolitiken, en samarbetspartner för många kommuner och myndigheter.
Herr talman! Ja, jag är duktig på att vara tålmodig, så det kan hända att jag kan vara det. Jag håller också med om att det är ett svårt och trögt arbete. Jag tycker att man ska arbeta med integration på många sätt. Det har ju att göra med sociala frågor, socialförsäkringsfrågor, utrikesfrågor, arbetsmarknadsfrågor, bostadsfrågor, skattefrågor, osv. Jag skulle kunna fortsätta med denna uppräkning hur länge som helst. Jag ser att statsrådet nickar, så det verkar som om vi är överens om det. Men jag kanske ändå kan få höra lite grann om hur man skulle kunna kombinera dessa två sätt att arbeta. Vi kommer ju inte så väldigt långt genom att bara skriva handlingsplaner osv. Man kan inte bara använda ord, utan man måste också arbeta integrerat i själva arbetet.
Herr talman! Även om det ibland blir en lek med ord så är det precis som frågeställaren säger, att vi måste se till att integrera integrationsarbetet. Det är inte bara Integrationsverket som har ansvaret, utan det ligger på alla myndigheter. Det är inte bara integrationsministern som har ansvaret, utan det ligger på alla departement och på alla olika ministrar. Vi har ändå gjort oändligt mycket mer än att bara prata och göra handlingsplaner när det gäller integrationsfrågorna. Mycket har hänt, men det är oändligt mycket kvar att göra, därför att så länge som den negativa särbehandlingen av människor med olika etniska bakgrunder fortsätter så är det ett samlat misslyckande för Sverige som samhälle. Integrationsverket är och kan vara en spindel i nätet. Men mycket av det konkreta arbetet måste ske ute i kommuner, ute i landsting och ute på myndigheter. Och det arbetet försöker jag både skynda på och vara en drivande kraft i.
Herr talman! Jag vill ställa en fråga till statsrådet Ingela Thalén angående försäkringskassans förtroendeläkare. Alla läkare står i sin normala yrkesutövning under Socialstyrelsens tillsyn. Men så är det inte när läkaren går in i sitt uppdrag som försäkringskassans förtroendeläkare. Försäkringskassans förtroendeläkare gör utlåtanden som det sedermera ska fattas beslut om i försäkringsnämnderna. Av säkert kända skäl väger förtroendeläkarens ord väldigt tungt. Gång på gång har jag fått signaler om att individer har blivit felbedömda.
Herr talman! Först kanske vi ska klara ut att försäkringsläkarna inte bedömer patienten som individ, utan försäkringsläkarna granskar det underlag som andra läkare eller experter tillför när de ska göra en avvägning, t.ex. i ett arbetsskadeärende. När det gäller tillsynen över försäkringsläkarna så pågår det en diskussion t.ex. om man ska ha en särskild granskningsnämnd eller om man på något annat sätt ska ha en tillsyn. Det pågår också en diskussion om försäkringsmedicin som alldeles speciellt område, och vi har under en tid haft en utveckling på detta område genom försöksverksamhet och projekt. Jag kommer i det kommande arbetet som handlar om en utvecklad arbetslivspolitik, en kamp för bättre hälsa och att få ned ohälsotalet också att lyfta in frågan om på vilket sätt som man ska ha en tillsyn över förtroendeläkarkåren.
Herr talman! Jag vill då förvissa mig om att ministern inser den oro som individen, den enskilda personen, i händelse av ett skadetillfälle ändå kan känna när det inte finns någon granskningsmyndighet. Nu ser jag med tillfredsställelse fram emot den redovisning som ministern gav alldeles nyss. Jag ska med stort intresse följa det arbete som förhoppningsvis komma ska.
Herr talman! Vi får klara ut ytterligare en sak, Kenneth Lanz. Det ställningstagande som t.ex. förtroendeläkaren gör i anslutning till det material som finns att bedöma är inte det absolut sista ställningstagandet för den enskilda individen. Sedan finns det ju möjligheter till överprövning. Och därmed kan man ju säga att också förtroendeläkaren indirekt blir överprövad av t.ex. andra instanser. Den enskilda individen har alltså möjlighet att gå vidare för sin egen sak också efter det att förtroendeläkaren har gjort sin bedömning.
Herr talman! Jag har en fråga till statsrådet Ulrica Messing. Den handlar om barns och ungdomars uppväxtvillkor som kan vara väldigt olika i olika delar av landet. Det handlar om att föräldrar men också skolan ska se till att barn och ungdomar får möjlighet till en bra uppväxt. Men det handlar också om fritiden. Nu kan kommersiella intressen exploatera barns och ungdomars behov av en rik fritid. Men det kan också vara kommuner som ser till att de har bra fritidsaktiviteter. Men det finns en tredje sektor, nämligen den ideella och frivilliga sektorn, med föreningar som gör ett väldigt stort arbete för att barn och ungdomar ska få en rik fritid. Min fråga till Ulrica Messing är: Vad kan vi göra för att få ledare till både idrottsrörelsen och de ideella organisationerna? Det handlar nämligen ofta om ledarbrist, både när det gäller sommaraktiviteter - barnkollo och annat - och aktiviteter som sker under veckorna.
Herr talman! Det här är naturligtvis en oerhört svår fråga. Var och en av oss får väl fundera över hur mycket vi som privatpersoner - som föräldrar, syskon eller grannar - är beredda att vara med och stötta en ideell förening. Kanske ska vi också fundera över vad vi själva har fått av en ideell förening och som vi vill ge tillbaka. Från regeringens och riksdagens sida tror jag att två tydliga saker kan göras som ändå uppmuntrar vuxna att vara ledare. Dels gäller det att styra pengar till den lokala barn och ungdomsverksamheten. Det har vi gjort, både via idrottspolitiken och via ungdomspolitiken, när vi nu fick chansen att fördela en del av överskottet från Svenska Spel. Vi lade allt det på barn och ungdomsorganisationerna. Det betyder att föreningar som har verksamhet för barn och ungdomar kan hålla priset nere så att så många barn som möjligt kan vara aktiva. Det är klart att vi som föräldrar och som ledare blir glada över det. Dels gäller det att i lagstiftningen inte försvåra för ideella ledare att vara det. Då tänker jag på en sådan sak som möjligheten till reseavdrag - att man, om man t.ex. reser långt för att döma en match eller för att leda ett scoutläger, får en chans inte att tjäna på det men heller inte att behöva betala så mycket för att få vara ideell ledare.
Herr talman! Många föreningar har känt av en viss indragning när det gäller möjligheterna att bedriva föreningsverksamhet, nämligen att lokaler som man hyr av kommunen blivit dyrare att hyra. Bidragen från kommunen har också blivit lägre. Det finns också en annan sak som man kunde göra från statsmakternas sida. För idrottsrörelsen finns det en möjlighet att betala dem som jobbar ideellt för en viss del, upp till ett halvt basbelopp. Då har idrottsrörelsen möjlighet att slippa betala arbetsgivaravgift för det. Den möjligheten finns inte för andra ideella organisationer. Jag undrar om det finns en tanke hos regeringen på att kanske likställa ideella organisationer med idrottsrörelsen framöver.
Herr talman! I dag är ansvarsfördelningen i regeringen sådan att jag ansvarar för idrottsrörelsen och Britta Lejon för ungdomsorganisationer och andra folkrörelser. Men rent generellt kan jag svara, för vi har många gånger resonerat om frågan. Det finns en svårighet i att dra en gräns när det gäller barn och ungdomsverksamheten - oavsett hur denna bedrivs, alltså oavsett vilken typ av aktivitet som det är fråga om. Frågan är om man ska låta de barn och ungdomsorganisationer som bara har barn och ungdomar som medlemmar få den rättigheten eller om man ska låta alla organisationer som är generationsövergripande men som till viss del bedriver barn och ungdomsverksamhet också få denna rättighet. Det svar man då kommer fram till betyder självklart att det också kostar pengar. I Regeringskansliet bereder vi frågan om ideella föreningars ställning och där ingår väldigt många saker. Den fråga som Monica Green här tog upp är en av de saker som jag vet att flera organisationer har pekat på. Man har en längtan efter att det ska bli möjligt. Jag kan förmedla frågan till Britta Lejon.
Herr talman! Den 7 december kommer Europeiska utvecklingsbanken att ta ställning till ett lån till Ukraina för färdigställandet av två kärnreaktorer. Vi är ju med i den banken och kan naturligtvis påverka det som sker - det är rentav svenska pengar som finns med här. Men det rimmar förstås illa med svensk energipolitik att bygga ut kärnkraftverk i andra länder, samtidigt som vi avvecklar i Sverige. Min fråga till Kjell Larsson är därför: Hur kommer regeringen att agera inför och i samband med mötet den 7 december?
Herr talman! Det pågår diskussioner i Regeringskansliet om den här frågan. Det hela kompliceras av att det inte bara handlar om att säga ja eller nej till pengar från Utvecklingsbanken till det här speciella projektet, utan man måste också ta i beaktande vad som blir alternativet om det inte går att få en finansiering av projektet från Europabanken. Detta gör att hela frågan är ganska komplicerad och ganska besvärlig. Det pågår, som sagt, diskussioner i Regeringskansliet. Såvitt jag vet - jag har under en vecka varit i Haag - har regeringen inte beslutat sin position inför det här viktiga mötet.
Herr talman! Frågan är inte alldeles ny. Vi har ju i ett halvår eller så känt till att frågan skulle komma upp. Frågan har heller inte väckts här i riksdagen av regeringen för att möjligen höra hur andra som är intresserade av energifrågor ställer sig i sakfrågan. Det är inte fråga om hur man ska minska olycksrisker och höja säkerheten, utan här är det helt klart fråga om svenska pengar som ska användas till uppbyggnad av kärnkraft i andra länder; detta samtidigt som vi avvecklar kärnkraften i Sverige. sedan drygt ett halvår har man ju vetat att frågan nu skulle komma på bordet - och om man ännu inte har någon uppfattning om svenska pengar ska gå till ett sådant här ändamål.
Herr talman! Det är riktigt. Som Lennart Daléus säger är frågan aktuell sedan tidigare. Vi har sedan tidigare fört diskussioner om detta men förutsättningarna kring hela frågan har förändrats under den här perioden. Det gör att vi naturligtvis inte ska binda oss vid en uppfattning beroende på hur läget var för ett halvår sedan, utan vi har frihet att inta en annan position. I själva värderingsfrågan delar jag självklart Lennart Daléus syn att vi ska undvika att med våra pengar, även om det sker indirekt, bidra till att bygga för kärnkraft i andra länder när vi nu mödosamt avvecklar kärnkraften i Sverige. Det finns också andra omständigheter här som gör att frågan blir knepigare än så både att diskutera och att besvara.

Herr talman! Jag har en fråga till statsrådet Messing. Sverige är den dominerande gruvnationen i Europa. Gruv och mineralnäringen har stor betydelse för Sverige som nation. Den satsning som i årets budget görs på geovetenskaplig forskning och utveckling samt på kunskapsutveckling är mycket bra. Inte minst viktig är satsningen i fråga om miljöaspekterna. Den senaste tidens händelser visar på detta. Min fråga är helt kort om Sverige under ordförandehalvåret kommer att lyfta frågan om gruv och mineralindustrin; detta kopplat bl.a. till miljöfrågorna.

Herr talman! Just nu bereder vi gruv och mineralfrågorna för oss här hemma i Sverige väldigt seriöst och grundligt. Vi har fått chansen att göra det eftersom vi haft en utredning. Denna är nu ute på remiss och det är många instanser som ska tycka till. Det är klart att vi, när vi tar ställning till hur den nya lagstiftningen ska se ut, också kommer att titta på hur lagstiftningen ser ut i andra europeiska länder. Men i dagsläget är det inte aktuellt att under det svenska EU-ordförandeskapet som en särskild punkt koppla just gruv och mineralfrågor till miljöfrågorna.
Herr talman! Kunskaper om miljöaspekter kring gruvor och annan tung industri, både när det gäller gamla försyndelser och när det gäller att förebygga nya, är viktiga - inte minst för att kunna ha en fortsatt konkurrenskraftig industri. Ökad kunskap i sig kan skapa nya nischer och nya möjligheter så Sverige borde kunna vara ledande i detta avseende även på miljöområdet. Slutligen: Delar statsrådet min bedömning i fråga om gruv och mineralnäringens stora nationella betydelse och vikten av att miljöarbetet inom det här området förstärks?
Herr talman! Ja, jag delar Lennart Gustavssons inställning att gruv och mineralnäringen i vårt land är viktig, och det ska den fortsatt vara. Det är klart att vi också ska ge gruv och mineralnäringen förutsättningar att växa men vi ska även ställa krav på den därför att vi har gemensamma intressen bl.a. kring miljöfrågorna. Gruv och mineralfrågorna, kopplade till industrin och industrins effekter, kommer självklart också med i sammanhanget när vi tittar på vilken betydelse industrins sätt att verka och arbeta har för miljöfrågorna.

Herr talman! Så sent som i går morse diskuterades skattepolitiken i denna kammare i den debatt om den nya fattigdomen som moderaterna hade tagit initiativ till. Med den debatten ville vi visa på alternativen i svensk skattepolitik. På den ena kanten har vi en rödgrön majoritet som med skatter, lagar och regler försöker lägga livet till rätta för allt och alla, medan vi på den andra sidan har en borgerlighet med moderaterna i spetsen som vill skapa möjlighet för social rörlighet och för att alla ska kunna leva på sin lön. I den debatten, som i så många andra, anklagades vi moderater för att den enda återkommande lösningen är att sänka skatterna enbart för vissa. Att så inte är fallet bevisas väl om inte annat genom att vi moderater yrkar avslag på propositionen i reservation 1 i utskottets betänkande, som jag därmed, herr talman, vill yrka bifall till. Den innebär nämligen att vi säger nej till en skattesänkning. Jag ska snart redovisa att det finns goda skäl för detta. Regeringen föreslår nämligen i sin proposition att utländska nyckelpersoner ska ges vissa skattelättnader. Denna särskilda ordning innebär att 25 % av dessa nyckelpersoners lön, efter beslut av Forskarskattenämnden, undantas från beskattning om personerna i fråga avser arbeta i Sverige under en viss begränsad tid. Ett krav som dock måste vara uppfyllt är att den utländska nyckelpersonen innehar en särskild kompetens samt att vederbörande ska vara utländsk medborgare. Det är intressant att notera vilka personer som regeringen i propositionen beskriver ska kunna ingå i den här personkretsen. Det rör sig om tre kategorier. · Experter och specialister som inte finns i Sverige. Det kan t.ex. vara sådana som arbetar med ny teknik, produktutveckling m.m. · Personer inom företagsledande funktioner eller andra nyckelpersoner. Dessa kan, om man läser i propositionen, finnas inom områden som rationalisering, administration, logistik, marknadsföring, produktion, engineering, ekonomi samt informations och kommunikationsteknik. Med denna uppräkning förstår alla att det är en ganska bred träffbild som skapas. Problemet med detta förslag är egentligen inte att det innehåller en skattesänkning. Tvärtom skulle jag välkomna fler regeringsförslag med den ambitionen. Problemet är att det vi här ser är resultatet av en havererad skattepolitik. Vi vet sedan tidigare att det fanns relativt ambitiösa planer på en inkomstskattereform som förre finansministern Åsbrink ville genomföra. Men den lades åt sidan av den nuvarande finansministern. Där den förre finansministern åtminstone sade sig vilja försöka komma till rätta med en del av de många problem som finns i dagens skattesystem verkar Bosse Ringholm nöja sig med att delvis vilja kompensera för egenavgifter. Vi har tidigare sett hur man från regeringshåll närmast desperat har försökt att minska de höga svenska skatternas förödande effekter på arbete, investeringar och sparande genom att bl.a. införa undantag för vissa kategorier människor i förmögenhetsbeskattningen. Nu är det tydligen dags att fortsätta lappandet av ett allt ihåligare skattesystem genom att införa ett nytt nätt litet undantag, denna gång för vissa utländska experter. Vi moderater vill dock inte stå i denna klunga av aldrig så välmenande politiker som delar ut principlösa skattelättnader. Motiven bakom denna skattesänkning är inte att den enskilde ska få mer makt över sin vardag. Anledningen är snarare att de berörda utländska experterna har förmånen att vara så pass eftertraktade på en alltmer globaliserad arbetsmarknad att de alltid kan flytta om villkoren inte upplevs vara tillräckligt attraktiva. Denna tes bekräftas av budgetpropositionen. Där står det: "Det är därför angeläget att upprätthålla en beredskap att vidta åtgärder inom områden som är särskilt känsliga för rörlighet över gränserna, samtidigt som det är viktigt att upprätthålla skatteuttaget på de skattebaser som inte uppvisar samma rörlighet". Regeringen agerar med förslaget om utländska experter helt i enlighet med denna strategi. Samtidigt har Riksskatteverket i dag fattat beslut om nya omräkningstal i fastighetstaxeringen. Det leder till taxeringsvärdesförändringar på 100 % i sydöstra Täby, över 100 % i södra Stockholm, 43 % i Luleå och 38 % i Umeå för att ta några exempel. Det är ett uttryck för konsekvensen av att slå vakt om svårrörliga skattebaser. Herr talman! Det är intressant att studera motiven för det föreliggande förslaget. Motivet för att vissa ersättningar ska vara skattefria är enligt propositionen följande: "Också arbetstagares utgifter till följd av att han eventuellt föredrar privata tjänster framför offentligt subventionerade eller helt avgiftsfria tjänster - t.ex. privatsjukvård och undervisning för barn i privatskolor - kan räknas till dessa utgifter. Genom att beakta dessa utgifter ges kompensation för den 'välfärdsförlust' i vid mening som är förbunden med att avstå från hemlandets förmåner." Vilka slutsatser ska man dra av denna formulering? Är detta en öppning för att man ska kunna betala skatt efter hur man vill finansiera sin sjukvård eller undervisning? Det kunde ju vara intressant att få den aspekten belyst i dagens debatt. Den kanske är tillämplig också i andra sammanhang. I så fall vore det intressant att veta om majoriteten tycker att det här är bra eller dåligt. Herr talman! Vi moderater vill sänka skatten för alla. Vi tror att alla i Sverige skulle må bra av att få bestämma lite mer över sin vardag, sitt eget liv och sina egna pengar, inte bara de utländska nyckelpersoner som berörs i den här propositionen. Utöver de allmänna bristerna i regeringens lappaoch-laga-strategi har vi allvarliga invändningar mot denna proposition. Den första är att den bryter mot principen om likabehandling i beskattning. Två personer, den ene svensk och den andre utländsk, med samma kompetens, samma erfarenheter och samma värde för arbetsgivaren behandlas olika efter skatt. Det tycker vi är fel. Förslaget är dessutom utmanande för de svenskar som utför liknande arbeten hos samma eller andra arbetsgivare. Regeringens argumentation i propositionen om varför förslaget enligt deras mening inte bryter mot grundlagen och lagen om Ombudsmannen mot etnisk diskriminering är inte övertygande. Att särskilt gynna en grupp människor enbart på grund av deras etniska ursprung är de facto ett missgynnande av människor som inte tillhör samma grupp, oavsett gruppernas inbördes storlek. Regeringen ger skattelindringar till en grupp individer på grund av deras betydelsefulla insatser för samhället. Här tycker jag att man har all anledning att ifrågasätta principen. Det blir inte lättare att motivera detta när man dessutom gör det omöjligt för svenskar att någonsin kunna få ingå i denna av socialdemokraterna särbehandlade grupp. Det finns därför anledning att ställa några viktiga frågor till Lena Sandlin-Hedman i denna debatt. Vilka signaler tror hon att detta ger till svenska experter och svenska företagsledare? Men den allra viktigaste frågan är: Vilka åtgärder avser socialdemokraterna att vidta för att göra det intressant för svenska medborgare att utbilda och förkovra sig i avsikt att arbeta i ledande befattningar i Sverige inom svenskt näringsliv och i svensk forskning? Herr talman! Vi moderater föreslår i stället att de personer av annan nationalitet som utför ett viktigt arbete i Sverige borde få sänkt skatt precis som alla andra som arbetar eller bor i Sverige. I stället för att lägga fram ett förslag om särregler för utländska nyckelpersoner borde regeringen ha dragit konsekvenserna av sitt erkännande av att de höga skatterna är ett problem för Sverige och föreslagit en sänkning för alla oavsett medborgarskap. Vad vi nu riskerar att få är ett undantagens och avdragens skattesystem där den med särskilda möjligheter, kontakter, kunskaper och kompetens ges möjlighet att få lägre skatt. På det här sättet kommer vårt skattesystem att alltmer likna det vi hade på 70 och 80-talen och som på goda grunder kritiserades. I stället för den Åsbrinkska fortsättningen på den stora skattereformen verkar vi ha fått den Ringholmska reträtten, i stället för ett steg mot framtiden ett återtåg till forntiden. Sverige behöver ett skattesystem som är enkelt, enhetligt och rättvist. Detta ställer krav på likformighet i skattesystemet och att reglerna inte leder till att grupper diskrimineras eller till allt större kontrolloch grändsdragningsproblem. Det vi vill göra i stället är att genomföra en stor inkomstskattereform som bl.a. syftar till att på sikt helt avskaffa den statliga inkomstskatten. Där regeringen med dagens förslag vill särbehandla och krångla till det, vill vi förenkla och göra det möjligt för alla att leva på sin lön, såväl vanliga inkomsttagare som utländska och svenska experter som arbetar i Sverige. Återigen ser vi avgörande skillnader mellan regeringens politik och den politik vi moderater vill föra. Herr talman! Jag inser att det är ett problem för den rödgröna majoriteten att verkligheten springer ifrån dem och deras politik. Det är glädjande att vissa av majoritetens företrädare vågar erkänna detta, som till exempel Vänsterpartiets Siv Holma. Det hon sade i kammaren under finansdebatten den 22 november var: "Det är klart att man också måste ta hänsyn till hur det ser ut i omvärlden för att klara av saker och ting." Hon kanske kan ha lite svårt att försvara förslaget om expertskatten, "eftersom den principiellt sett inte går ihop med vad jag tycker". Det ska bli intressant att se om Marie Engström i dagens debatt instämmer i att förslaget inte är bra, och hur hon i så fall förklarar att hon ändå ställer upp på det. Men vad Siv Holma och övriga i majoriteten också måste inse är att felet inte ligger i hur verkligheten ser ut, utan att felet ligger just i vad de själva faktiskt tycker. Det är den rödgröna politiken och de höga skatterna som skapar problemen och det är denna den egna röran som måste städas upp. Herr talman! Jag vill till slut ta upp utskottsmajoritetens förslag avseende den s.k. skadliga skattekonkurrensen. Utskottet föreslår ett tillkännagivande till regeringen med anledning av en motion från Birger Schlaug. I motionen skriver Birger Schlaug att det är olyckligt att länder inom EU konkurrerar genom att erbjuda skattefrälse för experter. Utskottsmajoriteten skriver att det är viktigt att Sverige vid en översyn av uppförandekoden arbetar för att även skadlig skattekonkurrens som avser löntagare behandlas. Först ställer majoriteten således upp på regeringens förslag om sänkt skatt för vissa, sedan samlar man ihop sig till ett tillkännagivande där man talar om att det rör sig om skadlig skattekonkurrens, och man beställer en översyn i samband med uppförandekoden. Är det någon som tycker att detta är motsägelsefullt? Jag tycker det, i alla fall. Samtidigt har jag anledning att tro att detta är en positionsförändring. Därför vill jag fråga om detta tillkännagivande är förankrat i kanslihuset. Om så är fallet, är avsikten att frågan på förslag av finansministern ska läggas fram för EU-nämnden? Jag bedömer att det är väldigt ovanligt, herr talman, att riksdagen på det här viset i ett utskottsbetänkande beställer en positionsförändring hos regeringen. Normalt sett brukar det ju gå till så att den typen av positionsförändringar läggs fram inför EU-nämnden. Det är onekligen så. I sin motion påpekar ju också Birger Schlaug att regeringen inte har tagit upp det. Det är därför han har skrivit motionen. Det här har samtliga partier utom Moderaterna gått på. Jag är överraskad över detta, och konstaterar att det är en nyhet som är värd att diskutera. Utskottsmajoritetens företrädare ska senare få chansen att klara ut huruvida den här positionsförändringen är förankrad eller inte.